Fru talman! I socialutskottets betänkande nr 7 behandlas frågor om personlig assistans, kostnadsansvar för boende med särskild service och avveckling av små vårdhem. LSS är förvisso en komplicerad lag, och det har varit svårt att förutse alla effekter, som t.ex. när personlig assistans ges inom hushållsgemenskapen. Det har uppstått ekonomiska och skattemässiga problem, och det har också uppstått problem när det gäller arbetstids och kvalitetsaspekter på vården. Vi är ense om förslagen om förändringar i dessa delar, och vi vill också starkt markera den enskildes rätt att själv välja assistent även om någon annan ordnar det formella. Det uppstår också vissa problem med kostnadsansvaret för boende med särskild service på grund av kommunaliseringen av omsorgsverksamheten. Vi är också här ense om möjligheten för landsting eller kommun att träffa avtal med det landsting eller den kommun där personen är bosatt om kostnadsansvaret för boendet. Fru talman! Jag tänker inte orda mer om det som vi är ense om. Jag vill bara understryka vikten av och rätten för den enskilde att välja assistent och poängtera att LSS fortfarande är en komplicerad lag, där det uppstår problem. Det är därför, som utskottet säger, nödvändigt att noga följa den praktiska tillämpningen även fortsättningsvis. Däremot är vi inte ense om avvecklingen av de små vårdhemmen. Genom två olika formuleringar, dels i socialutskottets betänkande 1992/93:19, dels i 6 § i lagen om införande av lag om stöd och service är små vårdhem fortfarande hotade. Vi reservanter anser att vårdbehov är individuella. Det finns inga kollektiv eller grupper av gamla, handikappade, psykiskt störda eller andra över huvud taget som kan anpassas till någon riksnorm för boende och vård. Alla är enskilda individer med egna behov och berättigade krav, unika människor med unika behov. Vi kan givetvis inte tillgodose allt, men vi skall vara så mångfasetterade som möjligt i vårt utbud av vård och boende. Därför skall vi inte avveckla en valmöjlighet som små och välfungerande vårdhem utgör. Man måste pröva varje enskilt fall. Därför bör huvudmännen inte fråntas möjligheten att utifrån varje vårdhems egna förutsättningar och enskilda behov ta ställning till om ett vårdhem skall finnas kvar eller avvecklas. Endast de enskilda vårdbehoven skall vara avgörande för omsorgen - inte politiska modedoktriner, som t.ex. när ålderdomshemmen mot behov och önskningar skulle läggas ned. Fru talman! Jag upplever det som stötande när Socialstyrelsen som en tolkning av socialutskottets betänkande säger: " - att det vid avveckling av mindre och innehållsmässigt välfungerande vårdhem kan vara befogat att ta särskild hänsyn till den enskildes behov av vård". Kan var befogat? Det är väl alltid befogat att ta hänsyn till den enskildes behov av vård, fru talman! - Vi kan inte acceptera ett sådant synsätt.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

Fru talman! Den 6 maj 1993 beslutade riksdagen om LSS, lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, och LASS, lagen om assistansersättning. Dessa beslut grundade sig på 1989 års handikapputredning. 1994 och firar därmed snart sin ettårsdag. Många människor har under dessa månader fått uppleva en förbättrad livskvalitet. Detta vittnar såväl enskilda som handikapporganisationer och företrädare för kommuner och försäkringskassa om. Den personliga assistansen gör det möjligt för den enskilde att i stor utsträckning själv bestämma vem som skall ge hjälpen och hur och när den skall ges. Möjligheten till ett självständigt liv med stor frihet för svårt funktionshindrade har ökat. Fru talman! Regeringen har gett Socialstyrelsen och Riksförsäkringsverket i uppdrag att följa upp och utvärdera reformen. Så sker fortlöpande. Trots att reformen har varit i kraft under ganska kort tid har ändå Socialstyrelsen och Riksförsäkringsverket funnit skäl att föreslå vissa förändringar. Regeringen har i proposition 1994/95:77 föreslagit att assistansersättning avseende assistans som ges av en person som den funktionshindrade lever i hushållsgemenskap med endast skall lämnas om den funktionshindrade låter assistansen ordnas genom kommunens, ett kooperativs eller annat fristående organs försorg. Vidare föreslås att när den enskilde själv är arbetsgivare skall assistansersättningen inte lämnas för arbetstid som överstiger vad som är tillåtet enligt lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete. Motiven för denna förändring är i huvudsak arbetsrättsliga och skatterättsliga. Det råder också osäkerhet i frågan, om det ska utgå sociala avgifter på ersättningen. Därutöver kan också kvalitetsskäl anges. Det finns exempel där anhöriga anställts för en arbetstid som långt överskrider 40 veckotimmar. Fru talman! I propositionen föreslås också att möjligheter öppnas för landsting och kommuner att i vissa fall träffa avtal om kostnadsansvar för boende som avses i LSS. Detta har sin grund i kommunaliseringen av omsorgen och avvecklingen av vårdhemmen, vilket i vissa fall leder till stora ekonomiska påfrestningar och då speciellt för mindre kommuner. Ett helt enigt utskott står bakom dessa punkter, och vi föreslår också att ikraftträdandet beträffande LSS/LASS senareläggs med en månad till den 1 februari 1995. Skälet till detta är att många hört av sig till oss och påtalat den korta omställningstid som blir resultatet av att riksdagen fattar beslut i denna fråga så nära inpå årsskiftet. Enighet råder också beträffande den frågeställning som Susanne Ebersteins motion So4 innehåller, där hon pekar på behovet av att landsting och kommuner kan träffa avtal om kostnadsansvar även för familjehemsplacerade barn. Utskottet utgår ifrån att regeringen kommer att överväga den frågan utan att något initiativ behöver tas av riksdagen. Fru talman! Skiljelinjen i utskottet handlar om synen på avvecklingen av vårdhemmen. Lagstiftningen är entydig: avvecklingsplaner skall upprättas och lämnas in till Socialstyrelsen före årets utgång. Någon ändring av lagstiftningen har inte skett, men däremot uttalade den förutvarande borgerliga utskotts och riksdagsmajoriteten i samband med beslutet om LSS/LASS att vårdhemmen skulle kunna vara kvar. I två motioner från Moderaterna respektive kds upprepas nu detta krav, vilket resulterat i en reservation som har stöd av de förutvarande regeringspartierna och Miljöpartiet. Fru talman! Frågan om avvecklingen av specialsjukhus och vårdhem är för oss socialdemokrater en fråga om människosyn. Det handlar om alla människors lika värde, att alla skall få möjlighet att växa i rätt miljö och med rätt förutsättningar. Vårdhemmen är ingen bra miljö. Det går inte heller att göra om vårdhem till gruppboende på ett tillfredsställande sätt. Det är viktigt att vårdhemmen blir en parentes i vårdoch omsorgshistorien. Det finns så oerhört många människor som kuvats och tryckts ned i vårdhemsmiljön. Blotta namnet sänder kalla kårar utefter ryggraden på många människor i vårt samhälle. Många av oss i utskottet har träffat Åke Johansson. Han besökte utskottet förra mandatperioden och berättade mycket gripande om sitt liv och tiden på "sinneslöanstalt". Jag hoppas att de som fått "Åkes bok" också läst den. Den ger en skrämmande bild av en mörk epok i vår historia när det gäller vår syn på handikapp. Jag anklagar inte generellt de som var verksamma på dessa anstalter. Inte heller anklagar jag dem som trodde att detta var det naturliga sättet att ta hand om de medmänniskor som var något annorlunda än genomsnittet och som dessutom kanske hade flera funktionshinder, även osynliga sådana. Men jag blir djupt besviken när jag konstaterar att inte alla nu insett hur nedsättande och hämmande detta med vårdhem är för de funktionshindrade. Självfallet skall alla ha möjlighet till ett eget boende. De som inte kan klara sig helt på egen hand av det ena eller andra skälet, skall få möjlighet till ett gruppboende där de kan få hjälp och stöd. Detta är grundläggande för oss socialdemokrater. Fru talman! Avslutningsvis yrkar jag bifall till utskottets hemställan i sin helhet och avslag på reservationen.
Fru talman! Det är riktigt att människor och människolivet måste respekteras. Det är vi ense om. Däremot drar vi olika slutsatser. Hans Karlsson vill begränsa valmöjligheterna. Vi säger i stället att vi måste hålla öppet för så många som möjligt. Vårdbehoven är så individuella att vården måste vara så mångfasetterad som möjligt. Hans Karlsson tog ett exempel. Jag tycker att det är ett utmärkt exempel på att någon har blivit felplacerad, eftersom det inte har gjorts en individuell bedömning. Man gjorde inte bedömningen att det var fråga om en person med speciella krav. Man såg inte att det var en person som skulle kunna leva ute i samhället med stöd. Man gjorde en kollektiv bedömning. Han tillhörde en grupp av personer. Den gruppen vårdades vid den tiden på institution. Således placerades på en stor institution. Vi anser att man i stället skulle ha gjort en bedömning utifrån varje enskild individs behov. Den politik där man placerade folk på stora institutioner och bedömde dem som kollektiv var i stor utsträckning socialdemokratisk. Man vill behålla den genom att säga att det nu är en annan filosofi som gäller. Men det är då bara den som gäller. Man borde i stället öppna många vägar för att ingen människa skall behöva komma i kläm.
Fru talman! Leif Carlson säger att vi skall öppna många vägar. Det är precis det som vi socialdemokrater vill göra genom att avskaffa den gamla sortens vårdhem. I stället vill vi öppna möjligheter för eget boende och gruppboende, där de funktionshindrade får den hjälp och det stöd som de behöver. Det är inte fråga om att införa hinder och begränsningar, utan därigenom öppnar man för nya möjligheter som bygger på individens förutsättningar. Det är detta som det handlar om. Det är således ingen modedoktrin. För alla som har hört Åke berätta och läst hans bok måste det stå helt klart att det inte bara handlar om hur det fungerar på vårdhemmen. Det handlar också om vilken bild man har över situationen på vårdhemmen, hur det har fungerat och hur många som har känt sig djupt kränkta och kuvade under mycket lång tid.
Fru talman! Vi skall självfallet inte göra oss av med de möjligheter som Hans Karlsson tar upp. Självfallet skall vi tillämpa de nya möjligheterna och de nya boendeformerna. Det kommer att hjälpa de flesta. Vi skall dock inte avhända oss den möjlighet som finns att i varje enskilt fall pröva om ett vårdhem har sådana kvalifikationer att det svarar mot enskilda behov. Det kanske inte blir använt så ofta, men vi skall inte avhända oss någonting som kan fylla en funktion. Det exempel Hans Karlsson tar upp visar just på att man inte tog individuella hänsyn till den enskilda människans behov. Det skulle då aldrig ha blivit fråga om en sådan placering. Man gjorde en kollektiv bedömning av en grupp, och den gruppen behandlade man på ett visst sätt. Vi menar att man inte löser problemen på det sättet. Vi måste respektera varje individs egenart och ge alla så många chanser som möjligt.
Fru talman! Jag har flera gånger försökt säga precis detta, Leif Carlson. Vi skall ta till vara varje individs egenart och möjligheter. Det gör vi genom att ge möjlighet till gruppboende, där hjälp och stöd finns till hands. Det kan vi däremot inte göra om vi sitter fast i gamla behandlingsmodeller m.m. Det är just den här flexibla utvecklingen som vi eftersträvar. Därför vill vi sätta det andra parentestecknet bortom vårdhemmens tid i svensk omsorgshistoria.

Fru talman! Klockan är mycket, varför jag avser att hålla mitt anförande i telegramform. Vi i Folkpartiet liberalerna är naturligtvis mycket stolta och glada över att LSS/LASS som vi fattade beslut om under förra mandatperioden har fungerat så väl. Det var faktiskt vårt enda vallöfte inför 1991 års val att stifta dessa lagar. I stort sett har lagstiftningen fungerat bra. Det har funnits en del problem när det gäller assistansersättningen. Vi har löst en del av dem men inte alla. Det har blivit helt klart sedan vi justerade betänkandet att det fortfarande finns en del problem avseende storleksordningen. Jag hoppas att regeringen och ansvarig myndighet kommer att följa upp det här. När det gäller vårdhemmen skall jag inte upprepa vad Leif Carlson har sagt. Jag nöjer mig med att instämma i det och i den reservation som är fogad till betänkandet.

Fru talman! Att jag trots den sena timmen har begärt ordet har sina speciella skäl. Jag vill börja med att understryka utskottets tydliga besked om att den enskilde fritt skall kunna få välja sin personliga assistent. Jag gör det därför att det under de senaste dagarna har kommit till min kännedom att vissa försäkringskassor redan har börjat tillämpa den ändrade lagen, på ett sådant sätt att valfriheten begränsas. Ett huvudsyfte med den nu föreslagna lagändringen är att den olägenhet det innebär att ha ett formellt arbetsgivaransvar för någon inom det egna hushållet eller den egna familjen skall kunna undvikas i framtiden. I stället skall den personliga assistenten - om det är någon i hushållet eller någon annan anhörig - anställas av kommunen eller t.ex. av en organisation. Vissa försäkringskassor har nu, enligt uppgift, börjat tillämpa den här lagen även när den personliga assistenten formellt är anställd av kommunen eller av en organisation. När kommunen eller en organisation är arbetsgivare åt någon anhörig tillämpas alltså denna lag om husligt arbete. Något stöd för detta finns inte i lagförslaget. Dessutom har lagen ännu inte trätt i kraft. Därför är det något förvånande att man redan har börjat tillämpa den på det här sättet. På så vis försvårar man i praktiken för den enskilde att välja sin personliga assistent, den rätt som utskottet enhälligt har uttryckt. Jag vill gärna att Hans Karlsson, som företräder majoriteten, bekräftar att det jag nu har sagt är riktigt. Uttalandet om den enskildes rätt att välja är mycket starkt från utskottets sida, och lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete skall naturligtvis inte tillämpas om kommunen är anställningsmyndighet. Kommunen har ju sina egna regler för hur man skall anställa folk. Det måste vara de som gäller. Försäkringskassan skall inte göra den bedömningen.
Fru talman! Först vill jag säga till Roland Larsson att vi har skrivit mycket tydligt om valfriheten i betänkandet. Det skall därför inte råda något tvivel om var utskottet står någonstans. Sedan vill jag göra några kommentarer till uppgifterna om hur detta hanteras av försäkringskassan. Man kan bara konstatera att försäkringskassan skall avgöra behovet, hur många timmar som den här assistansen skall ges. Om man inte är nöjd får man överklaga i vanlig ordning. Den lagstiftning som vi nu diskuterar kommer i huvudsak att träda i kraft den 1 februari. Det innebär att den knappast kan åberopas i dagsläget. Om man har ordnat assistansen via kommunen, skall rimligtvis det avtal och de regler som gäller inom kommunen, som också styr arbetstidens förläggning och omfattning, gälla. Om de som fungerar som assistenter har andra jobb vid sidan av kan de naturligtvis få bekymmer med att klara dygnsvilan och sådana saker. Men om vi bortser från det är det ganska tydligt hur det här skall hanteras. Är man inte nöjd får man, som sagt, gå den sedvanliga vägen och överklaga.

Fru talman! I kväll behandlar vi frågan om internationella sanktioner mot områden i Bosnien Det skulle kanske inte behöva föranleda någon debatt, men jag har under mina snart två år i riksdagen tyvärr upplevt den här situationen ett antal gånger när det gäller frågor som rör det fasansfulla kriget i Bosnien, den direkta orsaken till det ärende som vi behandlar i kväll. Det är förvisso inte regel att statsråd är närvarande när frågor inom deras fögderi behandlas. Men nu rör det sig ändå om det mest dramatiska och omskakande händelseförloppet i efterkrigstidens Europa. Nog funnes det anledning även för Sverige riksdag att ibland ägna dessa händelser en viss uppmärksamhet. Och ibland borde även ett ansvarigt statsråd delta i debatten. Jag erinrar mig för övrigt att den förre ledamoten Pierre Schori, de få gånger han var närvarande, starkt kritiserade den förre utrikesministern för hennes frånvaro. Den nye biträdande utrikesministern har förmodligen någon anledning till att han inte är närvarande i afton. Fru talman! Jag har flera gånger valt att tala om den tystnadens tyranni som har rått under de snart tusen dagar som folkmordet i Bosnien har pågått. Det är ett folkrättsligt erkänt land, medlem i FN och har rätt att ställa krav på världssamfundets stöd i enlighet med FN:stadgan. Jag förstår den vanmakt och den handlingsförlamning som många människor känner inför det fasansfulla och svårbegripliga som sker. Men jag kan inte förstå hur ansvariga regeringar och politiker i snart tusen dagar har kunnat gömma sig bakom draperier av fullständig tystnad. Man har skyllt på än det ena än det andra för att inte behöva ta någon klar ställning. Under hela denna tid har erövringarna befästs och resultaten av den etniska rensningen bekräftats i skydd av världssamfundets ovilja och oförmåga att handla. I den meningen är vi alla medskyldiga. När våra barnbarn frågar oss det som nya generationer har frågat generationerna före och under andra världskriget blir också vi svaret skyldiga. Vi gjorde inget för att stoppa det som skedde. Det fick ske. Vi tillät att det skedde. Fru talman! Den 23 september fattade FN:s säkerhetsråd också beslut om att gradvis lätta på sanktionerna mot Serbien-Montenegro. Frågan om att lätta på sanktioner mot ett land som är ansvarigt för folkmord blir inte ens en riksdagsfråga. Det är samma tystnad från regeringens och riksdagens sida som råder i andra europeiska stater. Nu får de internationella flygbolagen åter landa på Belgrads flygplats. Nu får idrottsmän och idrottslag från Serbien-Montenegro åter delta i den internationella idrottsgemenskapen. Vi skall förberedas för en mer normal vardagstillvaro. Kriget i Bosnien har ju nu förlorat platsen som förstanyhet i de dagliga nyhetsbulletinerna i våra medier. Man vänjer sig. Det blir en mättnadskänsla. Då behöver ju inte heller ansvariga politiker oroa sig över folkstormar, som den efter massakern på Sarajevos marknadstorg för snart ett år sedan. Den internationella tribunalen mot krigsförbrytelser i f.d. Jugoslavien har nu också kommit i gång. Koncentrationslägervakten Dusan Tadic har begärts utlämnad för att ställas inför rätta. Äntligen skall rättvisa skipas och de ansvariga för folkmordet i Bosnien dömas. Fru talman! Sanktionerna mot Belgrad infördes av FN som en senkommen reaktion på överfallet på Bosnien-Hercegovina. Det är ett överfall som är iscensatt av extrema bosnien-serber med understöd av de forna federala arméförbanden i Bosnien - ytterst ledda från Belgrad. Det är ett överfall som har utvecklats till ett folkmord på Europas jord, snart 50 år efter världen fick upp ögonen för Hitlers folkmord i tredje rikets koncentrationsläger. Är det åter fred i Bosnien, när FN har hävt sanktionerna mot Belgrad? Nej, långt därifrån, kanske så långt därifrån som man kan komma. I Bosnien närmar sig den tredje krigsvintern. Det är en tredje fruktansvärd krigsvinter, då bosnien-serberna håller landet i ett järngrepp medan omvärlden uppgivet tittar på. Fru talman! Varför hävde då FN sanktionerna mot Belgrad? Jo, man gjorde det som en belöning för visad god vilja. Efter snart tusen dagars folkmord i observatörer bevakar gränsen mellan Serbien och Bosnien, för att försäkra sig om att tillflödet av förnödenheter från Serbien till de stridande inne i Bosnien upphör. Det är möjligen ett tecken på att de internationella sanktionerna äntligen har börjat bita på regimen i Belgrad. Men omvärlden bortser helt från att Milosevic inte bara har sympatiserat med och understött Karadzics och Mladics folkmord. Milosevic har, alltsedan makttillträdet i Belgrad för åtta år sedan, haft Storserbien som sitt allt överskuggande mål. Milosevic har varit den helt dominerande inspiratören till och arkitekten av ett folkmord på Europas jord. Karadzic och Mladic är Milosevics handgångna, som fullföljer den uppgift som de en gång fick av Milosevic. Dusan Tadic var bara en marionett i de verkliga krigsförbrytarnas trådar, men de verkliga krigsförbrytarna går fria när världen skapar fred. Fru talman! Har då Milosevic kommit på bättre tankar? Har han blivit en fredens man - en person för den norska Nobelkommittèn att titta närmare på? Långt därifrån. Milosevic gav själv förklaringen sedan sanktionerna hävts: "Kriget i Bosnien måste upphöra. Bosnienserberna har uppnått sina mål." Just så är det. De internationella s.k. fredsansträngningarna syftar inte till något annat än att få slut på krigshandlingarna i Bosnien och att ge kapitulationen inför de serbiska fascisterna en anständighetens slöja. När Dusan Tadic döms i Haag låtsas FN att världssamfundet skipat rättvisa. Så kan man glömma och gå vidare. Men det visar bara att det demokratiska Europa helt glömt konsekvenserna av demokratiernas eftergivenhet inför 1930-talets fascister. Man glömmer Münchenandan som ledde till att de europeiska fascisterna störtade Europa i dess värsta blodbad. Riktigt upprörda blir statsmännen i Frankrike och England, de båda stater som gav efter för Hitler i München 1938, först när USA inte längre vill titta på och förhindra bosnierna rätten att försvara sig själva - en rätt som FN-stadgan ger dem, men FN:s vapenembargo förnekar dem. Efter snart tusen dagars folkmord i Bosnien belönar stormakterna genom FN den främste krigsförbrytaren för visad god vilja, när han uppnått sina mål. Tystnaden inför folkmordet är bedövande. Även Sverige har spelat med. Sveriges röst har inte hörts i en värld som väntar på någon som talar folkrättens och de små staternas och folkens rätt. Fru talman! I snart tusen dagar har Sarajevo belägrats. Ett folkmord har ägt rum. Mer än 200 000 människor har slaktats. Flera miljoner män, kvinnor och barn är på flykt. I den regeringsförklaring som avgavs i början av oktober, dagarna efter det att sanktionerna hävts mot Milosevic, nämndes inte Bosnien med ett ord. Där var lika tyst om folkmordet som i en uppmärksammad bok som kom ut lagom till tvåårsdagen av Sarajevos belägring, en bok med den obegripliga titeln "Mellan Maastricht och Sarajevo". Sverige har sedan länge ställt sig bakom alla delningsplaner, som bara haft till syfte att stoppa krigshandlingarna, så att vi slipper se eländet på TV-rutan, och som bekräftar det alla vet om det nya fria Europa efter Berlinmurens fall och kommunismens kollaps: Den som har vapnen och hänsynslösheten får det han vill ha. Det blir ingen fred och rättvisa i Europa på grundval av kontaktgruppens delningsförslag, som bara är resultatet av den historiska axeln London-Paris Moskva-Belgrad. Folkmordet i Bosnien är bara en bricka i det storpolitiska spelet om maktbalansen i det nya Europa. I det spelet spelar också Sverige med. Det döljs aldrig så mycket av dimråder i namn av nya Fru talman! Skulle då inte den amerikanska linjen om ett hävande av vapenambargot och flygbombning av serbiska ställningar bara leda till något värre? Skulle det inte leda till att FN-trupperna drogs tillbaka? Jo, förmodligen skulle det bli det omedelbara resultatet. Men har inte världssamfundet för länge sedan förpassat möjligheten att förhindra något värre? Trots att FN:s säkerhetsråd givit klart mandat till UNPROFOR att vid behov med maktmedel genomföra sitt uppdrag har detta inte verkställts. Uppdraget att skydda de fredade zonerna har blivit ett fiasko. I Bihac dör tron på FN. FN saknar inte mandat. Det har inte ens Ryssland blockerat i de otaliga säkerhetsrådsresolutioner som antagits. Det har förhindrats på plats i Bosnien av de utsända för regeringarna i London och Paris, som tagit regeringen i Moskva till hjälp för att dölja sitt eget avgörande ansvar för FN:s fiasko och kollaps i Bosnien. Endast serberna har ständigt motsatt sig tanken på ett återdragande av FN-trupperna. UNPROFOR skyddar inte Bosnien, men skyddar i praktiken folkmordet och den etniska rensningen. Det minskar inte värdet av den utomordentligt värdefulla humanitära insats som de svenska FN trupperna gjort på plats. Den högaktar jag. Ibland har den kanske varit just så framgångsrik för att man inte alltid varit så lyhörd inför signalerna från de överordnade i Stockholm, London, Paris eller New York. Om inte UNPROFOR kan fullgöra ett minimum av sin uppgift enligt givna mandat, utan främst är ett hinder för världssamfundets möjligheter att ingripa mot våldsverkarna, kommer den oundvikliga frågan med nödvändighet ändå att behöva ställas om att återkalla dem. Fru talman! Jag yrkar givetvis bifall till utrikesutskottets hemställan i betänkandet.

Fru talman! I den sena timmen borde vi kanske i stället debattera högtidsskydd. Det vore märkligt om debatten om sextimmarsdag inte skulle ta fart, åtminstone hos ledamöterna som sitter här. Men nu skall vi diskutera högkostnadsskydd. Under de senaste åren har kostnaderna för vård, medicin och service ökat kraftigt för personer som på grund av ålder, sjukdom eller handikapp helt är beroende av vård och omsorg. Hemtjänsttaxorna har höjts, den subventionerade fotvården för äldre tagits bort i många kommuner. Socialstyrelsen har visat i ett flertal rapporter att den summa som återstår för den enskilde - när alla avgifter är betalda - i majoriteten av de tillfrågade kommunerna understiger den skäliga levnadsnivå som En annan grupp som också drabbas av höjda vårdoch medicinkostnader är barnfamiljerna. Barnfamiljerna har även drabbats av avgiftshöjningar på dagis, av att föräldrapenningen sänks till 80 %, bidragsförskottet fryses och ett försämrat flerbarnstillägg, samtidigt som kommunalskatten höjs i många kommuner. Listan kan göras lång på alla försämringar, och jag kan göra den ännu längre genom att lägga till mina favoritområden: höjda egenavgifter och avindexeringen av basbeloppet som påverkar alla basbeloppsanknutna förmåner. Faktum är att inte någon har kännedom eller kunskap om hur de olika besparingsåtgärderna, höjda egenavgifter, statliga och kommunala skatter kommer att drabba barnfamiljer, de kroniskt sjuka, de med funktionshinder eller våra pensionärer. Under nästa år kommer sjukvårdens avgifter sedan den s.k. sjukronan infördes år 1970 att ha tredubblats i förhållande till den allmänna prisnivån. Avgiftsnivån kommer i de flesta landsting att vara så hög att människor av ekonomiska skäl avstår från att söka sjukvård. Stockholms läns landsting tar t.ex. 120 kr för ett läkarbesök, ett hembesök kostar 170 kr. Att bli gammal, sjuk eller att ha ett funktionshinder kan i sig innebära stora bekymmer. Att dessutom ständigt behöva känna oro för sin ekonomi eller att tvingas välja bort behövlig vård av kostnadsskäl är ovärdigt. Det enda högkostnadsskydd som är allmänt infört gäller läkemedel och viss öppenvård. En höjning av högkostnadsskyddet kommer givetvis att drabba olika grupper och individer olika. Det enda som står klart är att de svaga grupperna i samhället drabbas värst. Många äldre, sjuka, handikappade, barnfamiljer lever redan i dag på marginalen - en marginal där 100 kr kan vara skillnaden mellan mat på bordet eller inte. I en motion har Vänsterpartiet framfört att reglerna för högkostnadsskyddet bör ses över. Vi anser att det måste finnas ett högkostnadsskydd som inkluderar vård och service som gamla, sjuka och handikappade behöver för sin livsföring, där även den kommunala servicen skall inkluderas, så att alla tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Människor med funktionsnedsättning på grund av handikapp eller sjukdom drabbas ofta av kostnader och försämringar på andra områden. En livslång obotlig sjukdom medför ofta att man har fler sjukdagar, behöver mer läkar och sjukhusvård, mer läkemedel. På grund av en hög läkemedelskonsumtion påverkas också tandstatusen, vilket medför extra tandläkarkostnader. Fru talman! I mitt tidigare liv arbetade jag som sekreterare vid koagulationslaboratoriet på Karolinska Institutet. Där behandlar man människor med blödarsjuka, som är beroende av att den koagulationsfaktor som de saknar tillförs blodet för att de skall kunna leva. Denna faktor är en viktig förutsättning för att, om möjligt, undvika ett omfattande funktionshinder. Jag såg dessa människor komma tillbaka - några flera gånger i veckan. Varje gång fick de betala för sin behandling. Jag tyckte att det var mycket upprörande att människor som var kroniskt sjuka och behövde behandling och medicin för att kunna överleva måste betala för varje besök. Jag fattade pennan och skrev en motion om högkostnadsskydd - ett klippkort - för dessa människor. Den socialdemokratiska arbetarekommunen i Tyresö tog till sig motionen och betraktade den som sin egen. De blödarsjuka i Sverige fick tillsammans med andra kroniskt sjuka ett högkostnadsskydd. Nu ligger på mitt skrivbord en skrivelse från Förbundet Blödarsjuka i Sverige. De är starkt kritiska mot förslaget att slopa de fria läkemedlen för vuxna. Om det inte går att påverka socialdemokrater från Skåne eller Norrland, borde i varje fall socialdemokraterna från Tyresö reagera. Statsministern är en av dem som tog till sig min motion och betraktade den som sin egen, och han borde därför övertyga sin ersättare att yrka bifall till Vänsterpartiets reservation. Anledningen till varför socialministern vill höja högkostnadsskyddet är att den borgerliga regeringen gjort en luftbesparing på 200 miljoner kronor genom att inte tillsätta den utredning som borde ha tillsatts. Den socialdemokratiska regeringen har därför för avsikt att återkomma om den olösta frågan om översyn och reformering av högkostnadsskyddet i ett annat sammanhang. Socialförsäkringsutskottet förutsätter att utredningen skyndsamt tillsätts. I avvaktan på utredningens översyn och förslag anser utskottet att ytterligare åtgärder utöver höjningen bör vänta. Det är en stark signal till regeringen. Trots det anser Vänsterpartiet, med stöd av de argument jag har anfört, att alla förändringar i högkostnadsskyddet bör invänta resultatet från utredningen. Fru talman! jag yrkar bifall till Vänsterparitets reservation 2, mom. 1.

Fru talman! I detta betänkande från socialförsäkringsutskottet behandlas, förutom ersättning från sjukförsäkringen i internationella förhållanden, en höjning av högkostnadsskyddet med 100 kr till 1 700 kr. Anledningen till att vi måste behandla frågan nu är den försummelse som den tidigare borgerliga regeringen har visat när man inte har genomfört den översyn av högskostnadsskyddet som man lovade göra. Bakgrunden är att den borgerliga regeringen i 1994 års budgetproposition aviserade en översyn och reformering av högkostnadsskyddet. Den skulle vara genomförd den 1 januari 1995. Den besparing som skulle följa efter denna översyn lades in i årets budget, och tillsammans med andra åtgärder som föreslogs för att minska utgifterna i sjukförsäkringen skulle en besparing uppnås på 785 miljoner kronor. Nu har inte någon översyn av högkostnadsskyddet gjorts. Däremot har anslaget, Bidrag till sjukvårdsförmåner m.m., fastslagits med dessa förutsättningar. Mot denna bakgrund anser vi i utskottsmajoriteten att åtgärder måste vidtas så att riksdagsbeslutet när det gäller detta anslag till sjukvårdsförmåner blir det som redan har fastställts. Enligt propositionen innebär detta att det måste bli en ytterligare utgiftsminskning med 200 miljoner kronor. Utskottet anser, i likhet med regeringen, att det är lämpligt att det sker inom ramen för förmånen i högkostnadsskyddet. Det sker genom att egenkostnadstaket höjs till 1 700 kr den 1 januari 1995. Enligt propositionen förutsätter detta att sjukvårdshuvudmännen inte samtidigt företar några höjningar i patientavgifterna inom den öppna sjukvården. En annan förutsättning är att samtliga sjukvårdshuvudmän fastställer egenkostnadstaket till 1 700 kr. Utskottet utgår därvidlag från att Landstingsförbundet utfärdar en rekommendation med den innebörden. Den föreslagna höjningen av egenkostnadstaket är med andra ord en konsekvens av tidigare beslutade utgiftsminskningar. Då det i denna kammare är allom bekant att statens finanser inte är de bästa skulle en utebliven utgiftsminskning leda till att man nästa budgetår måste göra än större neddragningar. Utskottet anser dock, precis som regeringen, att det är viktigt att de grupper som har ett stort vårdbehov inte drabbas alltför hårt. Utskottet framhåller att en översyn och reformering av högkostnadsskyddet skall genomföras. Utskottet anser dock att det är angeläget att denna översyn sker skyndsamt och förutsätter att regeringen agerar snabbt. Fru talman! För övrigt anser utskottsmajoriteten att det inte bör göras några ytterligare åtaganden utöver den föreslagna höjningen av egenkostnadstaket innan resultatet av översynen har lagts fram. Jag yrkar därför bifall till hemställan i socialförsäkringsutskottets betänkande nr 8 och avslag på reservationerna.

Fru talman! Jag gillar inte luftbesparingar, oberoende om det är en borgerlig eller socialdemokratisk regering som står bakom. Det innebär att jag inte tycker om den höjning som görs nu av högkostnadsskyddet. Jag hoppas att utskottsmajoriteten i socialförsäkringsutskottet, efter det Anita Jönsson har sagt här, kommer att se till att utredningen påbörjas snabbt.
Fru talman! Det framgår i betänkandet att utskottsmajoriteten anser att arbetet skall ske skyndsamt. Vi förutsätter att regeringen tillsätter utredningen så snabbt som möjligt.
Fru talman! Det råder enighet i socialförsäkringsutskottets betänkande nr 8 om ersättningen för vissa vårdförmåner till landsting och landstingsfria kommuner för kostnader som gäller hälso och sjukvård, tandvård och resor i samband med vård som ges till personer som inte är bosatta i Sverige men som till följd av EES-avtalet har rätt till vårdförmåner här. Det är ju en viktig princip som spikas fast. I proposition 1994/95:88 föreslås dessutom att det s.k. högkostnadsskyddet i den allmänna försäkringen vad gäller sjukvårds och läkemedelsförmåner höjs från 1 600 kr till 1 700 kr den 1 januari 1995. Detta beräknas ge en besparing om ca 200 miljoner kronor, förutsatt - som har sagts tidigare - att huvudmännen följer exemplet och inte ändrar på taket. Landstingsförbundet har tidigare gett sådana rekommendationer till landstingen. Vi har väl förhoppningen att så kommer att ske även nu. Det har sagts tidigare av Anita Jönsson, och jag upprepar det, att vårt land tyvärr befinner sig i en mycket besvärlig ekonomisk situation. Därför måste vi spara på alla områden där det över huvud taget går att spara. Vi har därför från Moderata samlingspartiets sida föreslagit att egenkostnadstaket höjs till 1 900 kr den 1 januari 1995. Det skulle ge en besparing på drygt en halv miljard kronor. Det är en besparing som torde vara ganska välkommen när finansministern skall räkna ihop budgeten. För oss som är normalförbrukare av vård och läkemedel är detta säkert inte alls något större problem. Det är säkert helt försvarbart. Det har ju vittnats om detta inte minst från Apoteksbolagets sida. Vi är naturligtvis medvetna om - och det har också sagts tidigare - att ytterligare utgifter för de ekonomiskt mest utsatta kan vara betungande. Vi utgår naturligtvis från att den översyn som skall göras tar vederbörlig hänsyn till detta. Vi har också i vår motion sagt att vi själva kommer att presentera ett förslag under den allmänna motionstiden. Fru talman! Jag skall inte förlänga debatten. Jag vill bara yrka bifall till reservation nr 1 och i övrigt till hemställan i utskottets betänkande.

Fru talman! Vi skall nu debattera regeringens proposition 1994/95:73 om köp av interregional persontrafik på järnväg. Det är ett lika högt belopp som under föregående år. Inom det här anslaget skall liksom tidigare en ersättning till SJ på 58 miljoner kronor betalas ut för de funktioner som SJ sköter åt länsjärnvägarna. Sedan 1991 har en särskild förhandlare ansvaret för de här förhandlingarna och upphandlingen. Tyvärr är den här propositionen ytterligare en återställare. Vi ser det som tragiskt att den konkurrens på spåret som påbörjades under 1992/93 nu inte kan fortsätta utan stryps redan innan den egentligen har kommit i gång. Vi vet ju att kostnaderna i de få fall där konkurrens har medgivits har kunnat minskas med upp till 40 % och att kostnadsminskningen sällan har blivit mindre än 20 %. Det betyder bättre trafik till lägre kostnad än om SJ hade haft ensamrätten på trafiken. Om man tillåter konkurrens även på upphandling av olönsam trafik blir det förmånligt för både resenärer och skattebetalare. Vi menar att konkurrensen på sikt skulle få till effekt att underskottstäckning inte alls skulle behöva ges, och på det sättet skulle staten slippa punga ut med en halv miljard varje år. Vi vill därför att statens upphandling av trafik skall reformeras så att den tar sin utgångspunkt i en helhetssyn på transportproblemet. Först därefter skall man ta hänsyn till vilket trafikslag som skall upphandlas. Det handlar här om såväl kostnader som miljö och kundanpassning. Naturligtvis behöver vi också tänka på flexibilitet och kapitalbildningskostnader. Resultatet kan då bli att vi kanske inte alls skall upphandla järnvägstrafik, utan det kan bli fråga om att handla buss, taxi, båt, ja kanske t.o.m. flyg, allt beroende på kundströmmar och kostnadseffektivitet. Det är faktiskt transportlösningar som skall upphandlas. Fru talman! Vi vill därför att direktiven inför kommande upphandlingar förändras så att en fri konkurrenssituation möjliggör konkurrens mellan såväl trafikalternativ som olika transportföretag. Vi vill också framhålla att vi då trafiksektorn är stadd i snabb utveckling får pröva olika typer av lösningar där konkurrens och kostnadseffektivitet finns med. Vi tror nämligen att vi kan få ut mycket mer om vi får igenom konkurrensen. T.ex. skulle den nya upphandlingen av Mittlinjen kunna inrymmas i ett oförändrat inköp av trafik. Jag vill också, fru talman, ta upp frågan om hur statens trafikupphandling skall se ut i fortsättningen. Jag har ju hittills mest talat om den nära framtiden, 1995 och 1996. Vi vill också inför kommande upphandlingar få en utvärdering av vad som egentligen har skett med den upphandling staten gjorde tidigare år. Den här upphandlingen har gått till på ungefär samma sätt sedan 1988, och vi vet faktiskt inte vad som egentligen har hänt. Hur användes den uppköpta trafiken? Vad fick den för betydelse, samhällsekonomiskt eller regionalpolitiskt? Hur många reste? Var det verkligen några som åkte med de nattåg som staten köpte? De här frågorna vill vi ha belysta, och vi anser att de bör följas på allvar av både riksdag och trafikutskott. Vi har också fått med hela utskottet i den här frågan. Avslutningsvis, fru talman, vill jag yrka bifall till vår motion T14 samt avslag på motion T4, yrkande 3, men bifall till motionen i övrigt.

Fru talman! I trafikutskottets betänkande nr 6 behandlas en fråga som är oerhört viktig, även i jämförelse med de olika tunga beslut som vi har fattat här i kammaren tidigare i dag. Det är viktigt att vi kan ha en effektiv och rationell järnvägstrafik. Det som behandlas i betänkandet är köp av de sträckor som totalt sett inte går ihop samhällsekonomiskt och för vilka staten därför måste skjuta till skattemedel för att den här viktiga trafiken skall kunna fungera. I betänkandet görs viktiga markeringar, t.ex. att nattågstrafiken på övre Norrland måste subventioneras för att vi över huvud taget skall kunna få medmänniskor där att använda sig av viktiga kommunikationsmedel. Det här betänkandet är till mycket stora delar bra, och jag ställer mig bakom det. Jag vill precis som Birgitta Wistrand understryka att det är olyckligt att vi i annat sammanhang, i ett annat betänkande, har gjort avsteg från den avreglering som den tidigare regeringen beslutade om. Det får vi återkomma till i kommande trafikdiskussioner. Det jag däremot inte är nöjd med är vad utskottet säger om nattågen på sträckan Gävle-Borlänge Göteborg/Malmö. Hur kommer det att bli? Det är en direkt fråga, som jag vill ställa till Socialdemokraterna. Kan ni svara ja eller nej på om nattågstrafiken på den här sträckan kommer att fortsätta? Riksdagen har vid upprepade tillfällen enhälligt betonat vikten av att den här nattågstrafiken fortsätter. Av propositionen framgår det också tydligt att beläggningen är god. Beläggningen är god trots att de här förbindelserna enligt upplysningar som jag har fått inte finns med i alla tågtidtabeller. De här sträckorna är viktiga, efterfrågade av många, inte minst studenter och forskare, som behöver förflytta sig och som då använder natten för att spara tid. Därför är det väldigt viktigt att ansträngningar görs för att den här viktiga trafiken skall kunna fortsätta. Också flera av kommunerna längs den här sträckan engagerar sig i frågan. Länsstyrelserna i Gävlveborgs län och i Kopparbergs län har tagit fram en studie, en utredning, som visar att den här sträckan kan bli företagsekonomiskt lönsam. När man väger in de olika miljöpolitiska aspekter som vi måste ta hänsyn till i trafikutskottet blir den därmed också inte minst samhällsekonomiskt lönsam. Den här studien visar på en lösning som innehåller ett helt nytt tågupplägg med ett nytt tågmaterial som kan nyttjas både dag och natt. Detta upplägg är mycket intressant på grund av att man genom en långsiktig uppläggning inte skulle behöva belasta statsbudgeten. Det är ju långsiktiga beslut som vi måste lära oss att fatta, inte minst i trafikutskottet. Jag tycker att denna studie måste kunna utvecklas vidare så att vi kan se om man kan hitta nya former för att bedriva en kombinerad nattågstrafik och dagtrafik. Det är precis det som denna lösning går ut på, att man kombinerar användningen av vagnmaterialet på ett effektivt sätt. Då är min fråga till socialdemokraterna: Hur kan det vara ekonomiskt intressant att först lägga ner och sedan göra en utvärdering av denna studie och också - som man skriver i betänkandet - det trafikpolitiska beslut som fattades 1988? Om man först lägger ner och sedan utvärderar, hur kan man då tro att man skall kunna komma tillbaka igen? Det håller inte för mig. Därför vore det bra om vi kunde lugna de människor som är oroade för detta och som är intresserade av att den här trafiken kan fortsätta. De borde kunna få ett klart och tydligt besked, utifrån den här behandlingen av trafikutskottets betänkande nr 6, om att den här trafiken skall fortsätta, att SJ får det uppdraget. Vi har förslag till lösning i motionen från Centern. SJ måste få detta tydliga uppdrag och denna tydliga uppgift. På lång sikt får kostnaden tas från SJ:s samlade totala resultat. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 1

Fru talman! Det är med förvåning och stor besvikelse som jag tagit del av socialdemokraternas agerande i frågan om köp av interregional persontrafik. Min förvåning grundas på att socialdemokraterna i riksdagen tidigare, när de var i opposition, uttryckte sitt stöd för den angelägna nattågstrafiken från Gävle över Dalarna till Göteborg och Malmö. Min stora besvikelse grundas på att vi nu inte längre närmar oss ett genomförande av den av riksdagen beslutade trafikpolitiken. Redan 1963 beslutades om progressiva trafikpolitiska principer som utvecklats genom beslut 1979 och 1988. Våra beslut skall medverka till att vi får den trafik som är samhällsekonomiskt lönsam eller regionalpolitiskt motiverad. Om vi fortsätter att utgå från ett företagsekonomiskt perspektiv kommer vi att få onödigt mycket miljöskador och trafikolyckor. Vi måste få det samhällsekonomiska perspektivet att slå igenom på ett sådant sätt att den som beslutar om en resa eller en godstransport faktiskt betalar marginalkostnaden. Propositionens resonemang om vad som är företagsekonomiskt försvarbart och om det statsfinansiella läget leder faktiskt till en alltmer ineffektiv fördelning mellan trafikgrenarna till järnvägens nackdel. Detta är oacceptabelt. Fru talman! Jag har gått tillbaka i riksdagstrycket och tittat på trafikutskottets betänkande 1987/88:13, som innehåller bakgrunden till 1988 års beslut. Utskottet var tämligen enigt om trafikpolitikens mål, men i en klok och framsynt reservation från bl.a. folkpartisterna framhåller man som sin mening att de förslag som presenterades i den aktuella propositionen inte skulle leda till att målen uppnåddes. Vi har faktiskt under många decennier haft en mycket stor skillnad mellan verklighet och principer till nackdel för miljön och trafiksäkerheten. Jag vill därför uppmana kommunikationsminister Ines Uusmann att mycket allvarligt överväga hur vi äntligen skall kunna förverkliga en effektiv trafikpolitik byggd på redan fattade principbeslut. Den av tidigare riksdag beslutade avregleringen innebärande konkurrens på spåren var ett värdefullt steg mot en effektivare trafik. När nu socialdemokraterna återinför monopol för Statens järnvägar missar vi en möjlighet till förnyelse och utveckling. Jag kan inte tro annat än att ett samhällsekonomiskt synsätt i kombination med konkurrens på spåren skulle leda till att bl.a. de omdiskuterade nattågen mellan Gävle, Dalarna och Göteborg/Malmö skulle bli kvar som ett effektivt transportmedel för många olika behov. Behoven finns av snabba godstransporter, tjänsteresor och billiga privatresor. Ofta glömmer man bort studerande och andra som veckopendlar eller gör enstaka privatresor, som ingalunda har råd att flyga och därför ofta utgör en trafikfara med långa nattliga bilresor. Regeringen måste återkomma med ett beslutsunderlag som gör det möjligt att fastställa en kostnadsram som bygger på samhällsekonomiska överväganden så att vi kan gå mot en mer optimal fördelning av trafiken på olika trafikslag. Därför yrkar jag bifall till reservation 2 i trafikutskottets betänkande. Att en lämplig kostnadsram för trafikåret 1995 skulle vara just 379 miljoner kronor bara för att den var 379 miljoner kronor året innan är faktiskt absurt. Det blir än mer oacceptabelt att fastställa regeringens förslag att riktlinjerna för 1996 års trafikupphandling skulle vara samma belopp. Det är naturligtvis 1988 års trafikpolitiska principer som måste vara utgångspunkten för framtida förhandlingar. Regeringen måste se till att ta fram samhällsekonomiska kalkyler som underlag för framtida beslut. Därför yrkar jag bifall till reservation 6 i trafikutskottets betänkande.
Jag vet hur engagerade kammarens ledamöter och medborgarna är i just dessa frågor. Samtidigt vill jag av det skälet framhålla hur viktigt det är att vi hinner färdigt till kl. 23.00 i dag. Annars kommer detta ärende att behandlas sist i morgon eftermiddag efter voteringarna och de ärenden som står upptagna på morgondagens lista.
Fru talman! Jag skall göra talmannen tillfredsställd. Jag skall inte tala i åtta minuter som jag hade planerat, utan jag skall korta ner mitt anförande. Men det gör jag inte av det skälet som talmannen anförde, dvs. att jag skulle vara rädd för att vi skall hålla på under fredag eftermiddag. Detta är en ofta återkommande diskussion i trafikutskottet. Vi har många gånger diskuterat upphandlingen av persontrafik. Vi är egentligen alla överens om att en upphandling bör ske. Men vi är väldigt dåliga på att satsa pengar på en sådan. Många gånger har motiveringen varit att man skall se tillbaka på 1988 års trafikpolitiska beslut, som det ännu inte gjorts någon riktig utvärdering av. Man talar om att köp av persontrafik skall ske av både regionalpolitiska och miljöpolitiska skäl. SJ:s trafik på de olönsamma järnvägarna drivs framför allt av regionalpolitiska skäl. Människor skall ha möjlighet att ha tillgång till pendlingstrafik. Här talas också om förändring av direktiv. De borgerliga partierna som stod bakom 1988 års trafikpolitiska beslut har inte varit angelägna att ändra på dessa direktiv. Därför går det inte riktigt ihop när de säger att direktiven skall ändras utan att man kommer med konkreta förslag. Samtidigt har man också sagt att SJ skall gå med vinst. Då blir det ännu svårare. Man vill att trafiken skall gå med vinst, men man vill inte tillskjuta pengar. Med detta, fru talman, vill jag yrka bifall till reservation 3 i detta betänkande, där vi från Vänsterpartiet för det första inte är överens när det gäller 1988 års trafikpolitiska beslut och för det andra vill tillskjuta pengar. På det sättet tror vi att vi kan upprätthålla den här trafiken.

Fru talman! Jag skall också, som Karl-Erik Persson, försöka leva upp till de önskemål som fru talmannen hade och uttrycka mig på sådant sätt att jag inte drar på mig alltför många repliker. Jag tänker ändock försvara trafikutskottets majoritets synpunkter i årets version av upphandlingen av olönsam järnvägstrafik, ett kärt varje år återkommande ämne här i kammaren. Jag skulle vilja börja med att Karin Starrin, Lennart Fremling och i viss mån även Birgitta Wistrand i dag har en åsikt som helt skiljer sig från vad den var för ett år sedan. Man kan tycka att sent skall syndaren vakna. Hade ni lyssnat på socialdemokraterna för ett år sedan, hade vi inte behövt någon debatt över huvud taget i dag. Då hade vi haft långsiktiga upphandlingar av den här trafiken. Då hade vi inte behövt varje år ha den här upphandlingsdiskussionen. Men det är så dags att vakna till på den kanten. Låt mig, fru talman, något beröra bakgrunden till att vi har den här diskussionen. Om vi kommer ihåg rätt vet vi att SJ genom många och långa år har gått med stora förluster. Efter det att Socialdemokraterna fick gehör för sina förslag om en uppdelning av Statens järnvägar till ett banverk och ett affärsdrivande verk har vi fått ordning på SJ:s verksamhet. Helt kort kan jag säga att SJ har gått från i stort sett miljardunderskott till svarta siffror i SJ:s bokföring numera. Det ger helt andra förutsättningar att diskutera vad som är olönsam järnvägstrafik. Jag som många andra kan också tänka mig tanken att det inte kan vara motiverat att diskutera en enskild järnvägssträckning, som i det förslag som vi nu behandlar. Det har tidigare upphandlats en liten del av trafiken mellan Stockholm via Karlstad och Charlottenberg till Oslo. Vi i trafikutskottet förutsätter att tågtrafiken skall vara kvar mellan Stockholm och Oslo, och då måste ju tågen passera dessa orter. Varför skall det egentligen behöva upphandlas? Vi förutsätter att detta kommer att fortsätta. För att korta ner mitt anförande skall jag redan nu bemöta de påståenden som mina kolleger kom med inledningsvis. Birgitta Wistrand började med att säga att propositionen är en återställare och att konkurrensen strypts. Jag tycker att det var magstarkt. Jag vet inte var återställaren sitter. Någon konkurrens har inte strypts heller, utan förhandlingsmannen har full möjlighet att upphandla i konkurrens. Detta kan jag rikta till även Lennart Fremling, som påstår att det är rent monopol. SJ har varit billigast för förhandlingsmannen. Karin Starrin frågar om jag i dag kan säga ja eller nej till fortsatt sovvagnstrafik mellan Gävle/Borlänge och söderut, mot Malmö och Göteborg. Jag kan inte säga ja eller nej. Riksdagen kan inte heller säga ja eller nej. Vi har 1988 beslutat att tågtrafiken sköts av SJ, det affärsdrivande verket. Vi kan inte styra vilken tågtrafik som körs, men vi kan ha önskemål. Det hade vi från socialdemokratisk sida redan förra året. Vi talade också om hur det skulle kunna finansieras. Men då ville inte Centern och Folkpartiet - ingen på den borgerliga kanten - vara med. Sent skall syndaren vakna som sagt. Vi förutsätter att SJ med de trafiklösningar som SJ nu talar om och de svarta siffror som vi nu ser bör ha uthålligheten och inte nu försvåra förutsättningar för en god framtida järnvägstrafik i det här landet.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

Fru talman! Jag måste kommentera det Jarl Lander säger. Han påstår att vi driver en helt annan linje nu än vad vi gjorde för ett år sedan. Jag uppfattar att jag och vi liberaler driver en konsekvent linje. Jag vill också framhålla att förra regeringen med Mats Odell som kommunikationsminister har satsat bra på järnvägen. Trafiken har också kunnat bestå, även om den var omdiskuterad. Jarl Lander talar om olönsam järnvägstrafik utan att definiera om den är olönsam företagsekonomiskt eller samhällsekonomiskt. Jag tycker att det är litet beklagligt. Det är viktigt för oss att använda de rätta orden. Det är viktigt att framhålla att den trafik som skall upphandlas skall vara samhällsekonomiskt lönsam. Men den är företagsekonomiskt olönsam. Vi upphandlar den inte därför att den är olönsam, utan vi upphandlar den därför att den är samhällsekonomiskt lönsam. Det bör vi framhålla. Man kan inte, när det gäller monopol, inte komma ifrån att socialdemokraterna nu återinför ett monopol för Statens järnvägar, som innebär att vi missar en möjlighet till förnyelse och utveckling. Det tidigare fattade beslutet om avreglering gav vidare ramar för förnyelse och utveckling. Det gav bl.a. möjligheter för länstrafikbolagen att upphandla trafik som går både på länsbanor och på stomnätet. Den möjligheten kommer nu att förhindras. Ett konkurrerande företag kan inte erbjuda trafik på stomnätet, där får SJ monopol. Det är beklagligt och minskar alltså möjligheterna till förnyelse och utveckling.
Fru talman! Lennart Fremling ifrågasätter underlaget för förhandlingsmannen när det gäller att bedöma vad som är s.k. olönsam trafik. Jag tror att Lennart Fremling mycket väl förstår vad det är vi talar om, för han har jobbat med trafikpolitiska frågor en längre tid. Han jobbade med trafikpolitiska frågor även under förra mandatperioden som suppleant i trafikutskottet. Han borde ha förstått att det var den majoritet som då satt som lade fast direktiven för den upphandling som vi nu talar om. Det är inte socialdemokratisk politik som ligger bakom direktiven till förhandlingsmannen i den här upphandlingen utan den borgerliga politiken, med bl.a. Mats Odell och Lennart Fremling i spetsen. Lennart Fremling säger att vi återinför monopolet. Det ligger en liten sanning i det. Vi har ju inte - gudskelov - släppt loss någonting än. Hur skulle det ha sett ut om vi hade kört i kapp med olika tågsätt på dessa järnvägar, och hur skulle det då ha sett ut på den s.k. olönsamma järnvägssträckningen om vi skulle ha haft fri konkurrens där! Det är väl ingen som vill konkurrera om olönsam verksamhet, Lennart Fremling.
Fru talman! Uppdraget var ju också att göra en övergripande översyn av nattågstrafiken. Då får man utgå från att det skulle grundas på de trafikpolitiska principer som riksdagen fattade beslut om 1988, dvs. att man skulle få klart för sig vilken samhällsekonomisk lönsamhet och regionalpolitisk betydelse nattågstrafiken har.
Fru talman! Vad Lennart Fremling säger är alldeles riktigt. Vi skulle ha fått en sådan översyn. Men vem skulle ha kommit med denna översyn, Lennart Fremling? Jo, den borgerliga regeringen. Det underlag som vi har att arbeta efter, och det är utifrån detta underlag som regeringen lagt sitt förslag, överlämnades redan i augusti månad till regeringen. Till vilken regering? Jo, till den borgerliga regeringen. Jag tycker därför att Lennart Fremling i det här fallet inte skall slå ned på Socialdemokraterna. Skäll i stället på den dåvarande regeringen och rannsaka det egna sinnet, Lennart Fremling! Som jag sade inledningsvis: Sent skall syndaren vakna.
Fru talman! Först kan vi väl, Jarl Lander, konstatera att vi är överens om att den stora satsningen från den borgerliga sidan på järnvägstrafik under den senaste regeringsperioden måste vara en mycket, mycket bra satsning - en satsning som innebär att vi för fram järnvägstrafiken. Det vill jag självklart att vi skall fortsätta med. Vi i Centern har inte på något sätt ändrat uppfattning. Vi har alltid försvarat nattågstrafiken och, inte minst, den speciella linjen Gävle-Dalarna Göteborg/Malmö, vilken vi diskuterar här i dag. Det är oerhört viktigt att ha en förbindelse diagonalt över vårt land och även i riktningen norr-söder. Det är viktigt för att vi skall nå det mål som vi gärna vill uppnå, dvs. att allt fler människor skall inse att tåget är ett alternativ. Jarl Lander menar att vi här inte kan säga ja eller nej till att den här förbindelsen kan vara kvar. Men indirekt måste väl Jarl Lander erkänna att han därmed säger nej. Vi vet ju hur planeringen i dag ser ut. TM 95 inrymmer inte detta. Men det är det jag gärna vill. Jag vädjar här till Socialdemokraterna: Om ni verkligen vill ha kvar nattågstrafiken, ge då SJ i det här läget en tydlig beställning så att man planerar och lägger in det långsiktiga program som det ändå finns klara förslag om och som ger lönsamhet på sikt! Detta skall inte behöva urgröpa SJ:s kommande överskott. Jag skulle gärna vilja ha ett besked från Jarl Lander om att vi härifrån riksdagen kan ge den signalen.
Fru talman! Jag tycker att det skulle vara trevligt om vi här i kammaren kunde ge sådana signaler. Men då måste vi gå tillbaka till den period långt före 1988 då vi gick ifrån att vi här i kammaren voterade om på vilka järnvägslinjer trafik skulle gå. Det är en omöjlighet, Karin Starrin, att gå tillbaka till det. Jag kan hålla med om att det har gjorts investeringar i järnvägstrafiken. Majoriteten säger ju det i betänkandet när vi förutsätter att trafiken samordnas med de ställen där investeringar har gjorts. Vi kan ju inte investera på ett ställe, medan vi kör trafik på ett annat ställe. Sedan måste jag gå i polemik med Karin Starrin när hon säger att man i Centern inte ändrat uppfattning. Jag har kanske suttit med litet för länge i trafikutskottet. Jag satt ju med där före 1988. Då var man i Centern mycket järnvägsvänlig. Man var också mycket järnvägsvänlig under perioden 1988-1991. Man tävlade med Miljöpartiet om att vara mest järnvägsvänlig. Men perioden 1991-1994 fanns inte Centern med på den arenan. Hade Centern varit med då, skulle de här frågorna ha varit lösta under förra mandatperioden. Nu har vi förutsatt att SJ har uthållighet och klarar nattågstrafiken på sträckan Gävle-Borlänge tills bättre fordon kan anskaffas även där uppe. Då kan vi komma ifrån att vi så att säga har hotellrum som rullar utefter järnvägarna.
Fru talman! Jag vill utnyttja tillfället att återigen här i kammaren betona att Centerpartiet är ett järnvägsvänligt parti. Vi har medverkat till en prioritering av stora investeringsanslag just på järnvägens område, och vi vill gärna fortsätta att göra det. Jag är gärna optimistisk och tar således Jarl Lander på orden. Jag understryker att SJ är uthålligt och ser att en fortsatt trafik på nämnda sträcka på lång sikt skulle ge ett samhällsekonomiskt utrymme. Det är bra om vi kunde vara samsynta i det avseendet. Men visst finns det ett "men" i kanten här. Jag tror att Jarl Lander innerst inne förstår att SJ inte gör den här prioriteringen i dag. Jag vill klart motsäga den kommentar som vi nyss hörde, nämligen att dom där uppe eventuellt någon gång skulle komma på kö och få bättre och intressantare järnvägsvagnar. Vad är det för prat? Vi måste ju se landet som en helhet och tycka att sträckan Gävle Dalarna och söderut också är berättigad till de nya vagnar som SJ sammantaget kan investera i. Återigen, Jarl Lander: Vart tog vallöftet vägen? Vi vet ju att Socialdemokraterna gick ut med löftet i valrörelsen att den här trafiken skulle vara kvar.

Fru talman! Vi talade tidigare, Jarl Lander, om konkurrens och monopol. Trafikhuvudmännen handlar i dag trafik för ungefär 2 miljarder, dvs. 40 % av SJ:s persontrafikomsättning. I dag har huvudmännen i konkurrens kunnat upphandla länstrafik för ungefär Jag vill ta upp ett konkret exempel på hur den här konkurrensen inte kan fungera. Länshuvudmännen ligger i startgroparna när det gäller att köpa materiel för nästa år. Men plötsligt kan de inte få köpa in sig på hela sträckan - t.ex. sträckan Kalmar-Linköping Får man inte ett s.k. integrerat tågupplägg, innebärande att man får köra hela vägen, kan man alltså inte börja konkurrera. Då blir det bara ett regionalt alternativ. Vi får dåliga resmöjligheter, och konkurrensen fungerar inte. Jag vill också ta upp frågan om hur vi tidigare har ställt oss till detta. Jarl Lander vet säkert mycket bättre än jag att vi vill ha en helhetsbedömning av transportproblemet. Det handlar inte om att säga att det med nödvändighet är järnväg som förhandlaren skall inköpa. Vi menar att man först när man valt trafikslag kan veta vad det är som skall upphandlas. Jag tycker definitivt att man ibland inte skall inköpa järnväg utan i stället buss, taxi, båt eller kanske t.o.m. flyg - beroende på kundströmmar och kostnadseffektivitet. Jag tycker alltså att det är viktigt att det är transportlösningar vi skall köpa, inte järnväg. Det är ju transportlösningarna som är viktiga. Det är farligt att binda sig för spår.
Fru talman! Först vill jag säga att det är riktigt att man inte kan upphandla trafiken på stomnätet. Tyvärr var det ett alltför dåligt förslag som kom från den förre kommunikationsministern. Det gick inte att göra en s.k. vettig trafiklösning totalt över landet med det förslaget. Därför har vi socialdemokrater sagt att förslaget måste omarbetas. Det skall omarbetas snabbt så att det finns förutsättningar till viss upphandling även på stomnätet. Detta fanns med i de socialdemokratiska förslagen redan under den förra mandatperioden. Vi inser att man måste ha flexiblare lösningar för järnvägstrafiken om den skall fungera. Jag kan hålla med Birgitta Wistrand om att vi skall ha en helhetssyn på transportområdet. Det är just det vi socialdemokrater har efterlyst sedan 1993. Då hade det gått fem år sedan 1988 års trafikpolitiska beslut. Det beslutet sade att en utvärdering skulle göras efter fem år. Vi socialdemokrater har efterlyst denna utvärdering. Vi har inte fått den. Nu har vi en ny kommunikationsminister. Hon har på den här korta tiden hunnit med att skriva ett direktiv till en kommission som skall undersöka detta. Sedan får vi gå vidare och se hur det är möjligt att ha flexiblare järnvägstrafik här i landet.
Fru talman! Jag vill fråga Jarl Lander vad vi skall säga till dem som försöker upphandla materiel inför kommande period. Skall vi säga att de skall lägga ner diskussionerna och förhandlingarna kring inköpen? Hur länge skall de behöva vänta? Är det ett, två eller tre år?

Fru talman! Innehållet i propositionen innebär minskade anslag för köp av interregional persontrafik. Det i sin tur medför naturligtvis risk för nedläggning av vissa turer på linjer som inte är företagsekonomiskt lönsamma. Ett tåg som genom den här propositionen är i farozonen - något som oroar oss som bor i övre Narvik och som är av oerhört stor betydelse för turismen. Fru talman! Sverige är ett avlång land och det är stora skillnader mellan de norra och södra delarna av landet. I övre Norrland, där vi har stora avstånd mellan tätorterna inom regionen, är vi oerhört beroende av goda kommunikationer. Om tågtrafiken drabbas och turtätheten minskar, eller i värsta fall om någon linje helt läggs ned, innebär det stora svårigheter för oss. Redan avregleringen av flyget fick mycket negativa konsekvenser. För att kunna utveckla näringslivet i vår region och skapa nya arbetstillfällen måste vi kunna erbjuda snabba och säkra transporter. När skogsnäringen, gruvdriften och vattenkraftsutbyggnaden var det som sysselsatte större delen av den arbetsföra befolkningen i Norrbotten var järnvägen viktig för råvarutransporterna. Nu kan vi inte längre se järnvägen som ett transportmedel för frakt av råvaror från norra Sverige till de södra delarna. I dag är järnvägen lika viktig för persontrafiken. Den näringsgren som i dag håller på att bli en av våra viktigaste i Norrland är turistnäringen. För turismen är persontrafiken med järnväg i det närmaste av avgörande betydelse. I Kiruna, Narvik och Jokkmokk t.ex. satsar man stora belopp på marknadsföring för att främja turistnäringen och därigenom skapa nya arbetstillfällen. För kommunerna i övre Norrlands inland är varje arbetstillfälle av största betydelse. En försämring av kommunikationerna innebär ett stort bakslag i kommunernas ansträngningar att rädda näringslivet. Kommunernas resurser kommer i framtiden inte att öka, snarare tvärtom. Det innebär att kommunerna måste prioritera kärnverksamheterna, vilket medför att möjligheten att satsa resurser på att skapa nya arbetstillfällen kommer att minska, eller helt försvinna. Fru talman! I och med Sveriges inträde i EU införs nya begrepp i regionalpolitiken. Kommunerna i norra Norrlands inland ingår i mål 6-området. De kommuner som jag nämnde nyss är tre av de fyrtiotre som ingår i det området. Just nu pågår ett gemensamt arbete kring ett program som skall ligga till grund för ansökningar ur de regionala fonderna inom EU. Infrastrukturen är ett av de fem områdena. Det är ingen tillfällighet att kommunerna har valt just infrastrukturen. Det är ett område som måste lyftas fram och ytterligare förstärkas. En förutsättning för att komma i åtnjutande av EU:s strukturfonder är additionalitet, dvs. staten måste tillskjuta lika mycket medel som man ansöker om. Jag är väl medveten om den statsfinansiella situationen och att snart sagt alla områden kommer att drabbas av besparingar. Det vore ändå olyckligt om vi redan i inledningsskedet av diskussionerna när det gäller regionalpolitiska medel, minskar de statliga satsningarna inom områden som är regionalpolitiskt oerhört viktiga. Fru talman! Jag har inget yrkande, utan ansluter mig till utskottets. Jag vill dock uppmana utskottet och departementet att inför 1996 års upphandling noggrant överväga konsekvenserna av minskade anslag.
Fru talman! Kristina Zakrisson skall inte betrakta detta förslag som ett minskat anslag. Det är ett oförändrat anslag. Vad gäller övre Norrland vill jag säga att vi föreslår oförändrat anslag även där. Till detta kommer att SJ av affärsmässiga skäl kör ytterligare trafik. Det kan inte vara motiverat att av statsfinansiella skäl lägga ytterligare pengar på den trafiken när SJ redan har bedömt att det går att köra trafik där av affärsmässiga skäl. Vi får i regioner över hela landet hjälpas åt att påtala för SJ att om de har tagit på sig ansvaret bör de också stå fast vid det.

Fru talman! Jag stod redan upp, men jag tycker också att jag vill instämma i Barbro Hietalas anförande, utom att jag i dag vill uttala mig till förmån för reservation 4, mom. 1, till detta betänkande. Vi är överens utom på den punkten att jag inte vill ge mig redan i dag. Redan nu är det klart att man lägger ned det som vi menar med nattåg. Man kommer att köra via Stockholm till Malmö och Göteborg. Om man skall åka till Göteborg får man sitta i sittvagn till Stockholm och sedan kliva på nattåget, som dessutom skall läggas ned i juni. Det var inte långvarigt. Det är väldigt beklagligt. Men jag tycker att det är ett berömvärt arbete som man har lagt ned i länen och i kommunerna i Dalarna på att få behålla detta nattåg, det enda nattåg som går den här vägen. NB Truck har gjort en utredning för länsstyrelsernas räkning. Man har samlat tusentals namnunderskrifter i Malmö. Det finns människor som har stått vid tågen varje kväll vid avgångstid. Så det är en mycket stor folklig uppslutning för det här. Det tycker jag är viktigt. Jag skall som kuriosa - jag vet att trafikutskottet har sett den - läsa den motion som skrevs 1876 om sovvagnstrafik: "Det lärer icke kunna förnekas att nattågen på statens jernvägar, ehuru de i vissa fall kunna vara beqväma och för nyfikenheten tillfredsställande, icke på långt när motsvara nyttan eller nödvändigheten, i jemförelse med kostnaden. Nattågen, troligen den största kräftan som tärer på jernvägsinkomsterna, har, liksom mycket annat, sin uppkomst från främmande länder, der det råder ett jemnare och varmare klimat med ljusa och kortare nätter, och der snöhinder äro mycket sällsynta, hvadan i motsats till våra förhållanden, en större trafik der kan påräknas. Jag anser mig icke behöfva framlägga flera skäl för olämpligheten af att bibehålla nattågen och i synnerhet de under vintermånaderna; en sorglig erfarenhet har visat att, utom den förlust staten dagligen får vidkännas, den enskilde riskerar att förlora lif och gods." ända till i år. Om det gäller just vårt nattåg vet jag inte. Men jag tycker att det är viktigt att man vidhåller att det skall gå den rätta vägen. Det skall inte gå den här konstiga vägen över Stockholm. Det gäller också godstrafiken. Godstrafiken kommer att gå på lastbilar. Det finns redan planer och beslut, men den borde gå på järnväg i stället. De ynkliga 13 miljonerna som man kanske skulle behöva tycker jag att man kan ta ur de 2 miljarder för sysselsättningsskapande åtgärder som avsatts för infrastrukturen. Detta skapar sysselsättning. Man har ju sagt att man skall lägga ned det här på grund av att det är för dyrt och att det är för många sysselsatta. Det är alltså möjligt att göra detta. Det låter mycket med 13 miljoner ibland, men när det talas om 2 miljarder är det inte det. Med tanke på alla resurser som i dag läggs på motorvägar, Öresundsbro, m.m. borde det vara försvarbart. Det är till skillnad från dessa en åtgärd i rätt riktning, dvs. mot ett hållbart samhälle. Jag menar att det är viktigt för kulturlivet, arbetslivet och för våra högskolor att behålla denna nattågstrafik. Det har också lagts fram skäl från kommunerna för att behålla den. Jag hade dem i min motion och jag kommer inte att läsa upp dem en gång till, men orsakerna är många. Det är varutransporter, veckoarbetspendling och det är turismen. Ur miljö och energisynpunkt är detta en bra förbindelse. Vi tycker att det är ganska fruktansvärt om man i stället skulle välja flyget eller bilen. Människor har inte råd att flyga, dessutom är det miljöförstörande. Bilen är både trafikfarlig och miljöförstörande. Tåget är utmärkt. Jag har talat med de studenter på högskolan som kommer söderifrån. Vi har bl.a. en turismlinje i Borlänge. De säger att de inte hinner hem under veckohelgerna om nattåget tas bort. Vi har studenter både från Skåne och från västkustregionen. Det här nattåget behövs för Borlänge-Falun-regionen, men även andra områden är beroende av detta. Dessutom går det inte förbi Ludvika, med ABB och stora industrier. De som arbetar där kan alltså inte tänka sig att först åka bil till Borlänge och sedan tåg därifrån till Stockholm, sittvagn, och sedan ner till Göteborg. Det är liksom helt barockt om man har geografin klar för sig. Jag yrkar bifall till den motion som Miljöpartiet har väckt och menar att sista tåget, som Barbro Hietala sade, inte har gått. Men att ta upp järnvägstrafik som är nedlagd, för den järnvägstrafiken läggs ned, är oerhört svårt.
Fru talman! Jag skall något kommentera det som Ragnhild Pohanka säger. Vad hon säger är i princip att vi skall ha nattåg som går samma sträcka som de gjorde 1876, att tågen skall fortsätta att gå på samma väg, oavsett om vi ligger och sover på tåget på natten. Jag tycker att det finns bättre förutsättningar att transportera oss. Vad vi behöver är snabba, trafiksäkra och miljövänliga transportsätt i landet och inte gamla miljöfarliga asbestinnehållande hotellrum som rullar på stålhjul. Här måste vi finna bättre lösningar. Det är det som vi socialdemokrater vill verka för. Även Ragnhild Pohanka talade om att det finns möjligheter att transporteras, vilket är det viktigaste.
Fru talman! Det var mer som kuriosa jag läste upp detta. Dessutom tror jag inte att det gick nattåg 1876 på just den här sträckan. Redan då talade man om olönsamhet. Trots detta har trafiken behållits ända till i dag. Nattågstrafik är inte ensamt lönsamt, utan här måste man ha en helhetssyn. Den är lönsam ihop med dagtrafiken. Man kan åka nattåg i ena riktningen och dagtåg i den andra osv. Detta måste ses som en helhet för lönsamheten. Vi skall naturligtvis byta ut järnvägsvagnarna. Som miljöpartist kan jag ju inte förespråka att det förekommer asbest i järnvägsvagnarna, vilket Jarl Lander säkert förstår. Men jag menar att vi skall behålla nattåget. Vi skall också bygga om vagnar, sanera dem och använda dem samt även utnyttja nya möjligheter. Karin Starrin nämnde en utredning, där det finns förslag om att ha flexibla vagnar som kan användas för både nattrafik och dagtrafik. Jag har sett ritningarna som ser mycket bra ut. Här kan man bygga nya eller bygga om gamla vagnar för ett bättre resande.

Fru talman! Jag skall bara nämna några ord om det som har att göra med nattåget Gävle-Borlänge Själv har jag väckt en motion i frågan. Vi kristdemokrater har inte haft någon ledamot i trafikutskottet, vilket gjort att vi inte kommit till tals tidigare. Det kan kanske därför verka litet osäkert var vi står i frågan. När vi behandlade frågan för ett år sedan var inte Socialdemokraterna nådiga mot Mats Odell som föreslog att vi skulle klara av detta tillsammans med SJ utan att nya pengar skulle behöva anvisas. Mats Odell lyckades den gången rädda nattågstrafiken ett helt år. Men om Jarl Lander m.fl. inte känner till det så vill jag tala om att denna sträcka för nattåget inte längre finns kvar i den nya tidtabellen som gäller från den 1 januari 1995. Snart har alltså sista tåget kört. Faktum är att det är i stort sett hopplöst för folk, inte minst uppe i norra Dalarna, att ta sig ner till Göteborgs eller Malmöområdet, även med de nya koncept som vi kan läsa om i Dala-Demokraten i dag. När nu länsstyrelserna i Gävleborgs län och Kopparbergs län har funnit ett koncept som på sikt ger möjlighet till lönsamhet, vore det väl illa om man lät chansen gå förlorad. Jag yrkar bifall till några reservationer som väl tillgodoser Kristdemokraternas synpunkter. Det gäller att vi skall ha ett samhällsekonomiskt synsätt på dessa linjer och att vi skall ta de regionalpolitiska konsekvenserna och på ett bättre sätt beakta dessa. Av det skälet yrkar jag bifall till reservationerna nr 2 och nr

Herr talman! I detta betänkande behandlas två propositioner - dels propositionen om återställande av de arbetsrättsliga regler som fyrpartiregeringen införde, dels införlivandet av ett EG-direktiv om övergång av verksamheter och kollektiva uppsägningar. Regeringen har valt att i båda dessa propositioner av ideologiska skäl följa fackets och LO:s syn och åsikter. Låt mig först ta upp de förändringar av arbetsrätten som görs. I regeringsförklaringen sade statsministern: Sverige behöver fler företag och företagare. Det är i näringslivet de nya arbetstillfällena i första hand måste komma. Företag skall ges goda villkor att investera och expandera. Statsministern talade om samförstånd. Men det var enbart tomma ord. De klingar falskt när man ser vad regeringen gör för att ge företagen bättre villkor. Tror verkligen socialdemokraterna att en förkortning av provanställningstiden och återinförande av facklig vetorätt samt återställande av turordningsreglerna ger fler jobb? Nej, det tror jag inte att socialdemokraterna själva tror. Småföretagare, SAF och andra organisationer har bett regeringen att inte återinföra dessa regler, då det enligt dem är ett steg helt i fel riktning som leder till att nyanställningarna bromsas upp i stället för att påskyndas. Men regeringen väljer att enbart lyssna på LO och söker konfrontation med småföretagare och oppositionen. Olika typer av råd som införs ger knappast några nya arbeten. Om man dessutom inte lyssnar på vad företagarna i rådet säger hjälper det inte alls. Höjda skatter, höjda arbetsgivaravgifter och återställd arbetsrätt är s recept för fler arbetstillfällen. De flesta företagare och ekonomer är på det klara med att detta är helt fel väg. Men LO anser det vara bra, och regeringen sitter tydligen helt i LO:s knä. Företagarna har i en skrivelse till riksdagsledamöterna bett om ett antal saker. Man varnar för att de försämringar i arbetsrätten som regeringen föreslår försvårar för de små företagen när det gäller att infria förväntningarna. Förkortad tid för provanställning, återinförd rätt till fackligt veto vid entreprenad och till blockad av enmansföretag samt inte minst slopande av rätten för företag att vid personalminskningar undanta två personer från turordningslistan är förslag som hotar uppkomsten av nya arbetstillfällen i små företag. Inte minst om arbetsrätten åter skall utredas bör regering och riksdag avstå från att ta tillbaka de förbättringar för de små företagen som förra riksdagen genomförde.Det här innebär att en ny utredning om arbetsrätten kan arbeta lika bra utan återställd arbetsrätt, men det kan inte de 400 000 små företagen. De kommer att anställa färre med återställd arbetsrätt. Man lyssnar inte till vad småföretagarna säger. Efter vad jag erfarit har regeringen också beslutat att tillsätta en kommission för att lösa problemen på arbetsrättens område. Först återställer man för att det skall bli bättre. Därefter tillsätter man en kommission för att förbättra det som redan har blivit bättre enligt socialdemokraterna. Vilken logik! Målet är att åstadkomma en långsiktig och stabil arbetsrätt säger de. Då kan man inte hålla på och förändra från ett år till ett annat. De säger också att parterna skall ha ett stort inflytande i kommissionen. Då kan man fråga sig var de politiska partierna skall ingå. Skall de politiska partierna ha något inflytande? Vad kommer att hända med den stora arbetsmarknadspolitiska utredningen? Skall den vara kvar? Är vi på väg mot någon form av korporativistisk stat? I utredningsdirektiven sägs det också att det skall ske en förstärkning av de anställdas rättigheter och att målsättningen skall vara ett verkligt inflytande för löntagarna och deras fackliga organisationer. Även här är vi tillbaka vid den ensidiga synen att förbättra för facket. Man ser inte de stora delarna. Det sägs också att det är av avgörande betydelse att få till stånd ett konstruktivt samarbete mellan arbetsmarknadens parter. Det står faktiskt så. Vi har i dag sett vilken hänsyn man tar till arbetsmarknadens parter. Man tar alltså hänsyn till en part. Sedan har man tänkt säga att man skall ta hänsyn till bägge parter, men vi ser vad regeringen är beredda att göra i dag. Det sägs också - vilket jag tycker är ganska enormt - att särskild hänsyn bör tas till den situation som småföretagarna och deras anställda befinner sig i. Det står faktiskt så. Men det är precis det som inte sker. I det förslag som läggs fram i dag tas det inte hänsyn till vad småföretagarna säger. Småföretagarna ber att få ha kvar de ändringar som den tidigare fyrpartiregeringen genomförde. Det bryr man sig alltså inte det minsta om utan återgår till den situation som var före fyrpartiregeringens tid. Jag tycker att detta visar att det som sägs i kommissionen - vilket ord förresten, kommission - inte är något annat än ett antal ord. Man menar inget speciellt med det. Hade man gjort det hade man låtit de regler som finns i dag vara kvar. Man säger också att man skall försöka få branschvisa kollektivavtal. Vad händer då med dem som inte har några kollektivavtal? Vad skall ske där? Detta är frågor som man ställer sig med en viss förvåning. Låt oss så gå över till den andra delen i betänkandet, nämligen EG-direktivet. I EG-direktivet läggs det fram ett antal förslag. I många fall går förslagen betydligt längre än vad som är nödvändigt. Här följer man också fackets synpunkter och väljer att gå betydligt längre än vad som behövs. Därmed hamnar Sverige i en svår situation i förhållande till de länder i Europa som vi skall konkurrera med. Den lagstiftning som föreslås är långtgående. Den är också svårtillgänglig och i stora delar svårtolkad. Överlåtelser och övergångar kommer att försvåras genom regeringens förslag. Färre människor får därmed arbete. Vi moderater har föreslagit en hel del förändringar i regeringens lagförslag. Vår utgångspunkt har varit att vi inte skall gå utöver vad EG-direktiven stipulerar. Låt mig nu ta upp ett par av de saker som vi anser är fel. Regeringen förslår att den anställde vid en verksamhetsövergång skall ha valrätt mellan att följa med till förvärvaren och att vara kvar i anställning hos överlåtaren. Det här förslaget kan få orimliga konsekvenser om det genomförs. Om någon eller några anställda väljer att stanna kvar hos överlåtaren vid en verksamhetsövergång torde det ofta uppstå en övertalighet hos denna. Till följd av turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd kan turordningskretsarna bli vida. Detta leder till att anställda som har valt att avstå från att följa med vid övergången kan slå ut andra med kortare anställningstid trots att dessa inte haft med den aktuella verksamheten att göra. Låt mig ge ett exempel. Ett landsting kan besluta att överföra ett sjukhem till entreprenad. En av sjuksköterskorna vid sjukhemmet utnyttjar sin rätt att ha kvar sin anställning i landstinget. Därmed uppstår övertalighet i landstinget, och en sjuksköterska måste sägas upp. Turordningskretsen utgörs av hela landstinget. Den sjuksköterska som har kortast anställningstid i landstinget sägs upp. Det är emellertid inte sjuksköterskan från sjukhemmet utan i stället en sjuksköterska vid t.ex. en vårdcentral i en helt annan del av landstingsområdet. Det är vår uppfattning att den här lagstiftningen bör begränsas till en regel som ger den anställde rätt att frånträda anställningen vid en verksamhetsövergång. En annan del i detta som vi reagerar mot är att enligt hittillsvarande regler har förvärvaren kunnat fortsätta att tillämpa sitt vanliga kollektivavtal även för de arbetstagare som följt med vid övertagandet. Enligt regeringens proposition bibehålls denna regel, men med tillägget att förvärvaren också måste fortsätta att tillämpa de anställningsvillkor som gällt enligt överlåtarens kollektivavtal. Detta går betydligt längre än vad EG-direktiven och Arbetsrättskommittén föreslår. Man ger alltså ett löneskydd för den övertagna personalen. Trots invändningar från olika företag väljer man ett system där man kan arbeta med olika löner vid samma företag. Man kan arbeta med olika villkor vid samma företag. Det kan inte vara vettigt att ha anställda som under en tid har helt olika lönevillkor och helt olika villkor i övrigt. Detta kommer att leda till stora praktiska svårigheter i hanterandet. Varför skall då vi i Sverige ha andra regler än övriga länder? Regeringens lagförslag går också så långt att det föreslår förändringar när det gäller den offentliga verksamheten, sjögående fartyg och konkurser. Här går förslaget längre än vad EU-direktivet säger och försvårar för svenska företag. Låt mig i det sammanhanget ställa en liten fråga till Folkpartiet, Centern och kds. Varför har ni valt att följa med regeringen i det här fallet? I Arbetsrättskommittén föreslogs inte detta. Det föreslogs inga förändringar när det gäller den offentliga verksamheten och konkurser. Men nu har Folkpartiet, Centern och kds valt att inte följa sina representanter i Arbetsrättskommittén. Varför väljer ni att gå längre än vad Arbetsrättskommittén har föreslagit i det här fallet? Jag ser med intresse fram emot att få svar på de här frågorna. Herr talman! Låt mig avslutningsvis lägga fram ett yrkande. Jag står givetvis bakom samtliga fyrpartireservationer och moderata reservationer, men med tanke på tidsbristen, herr talman, nöjer jag mig med att yrka bifall till reservationerna 1, 2, 8 och 9.

Herr talman! Jag är övertygad om att vi alla i denna kammare önskar en fullgod ordinarie arbetsmarknad där alla i yrkesverksam ålder har möjlighet att försörja sig med eget arbete. Jag tror också att det råder en bred enighet om att vi måste få en större näringslivssektor. Det skulle göra att vi får en ekonomi i bättre balans som ger pengar till en bra skola, en god äldreomsorg osv. Jag hoppas också att flertalet kommer att ha stor respekt för arbetsmarknadens framtida dynamiska utveckling med ny teknik, forskning och med en allt skarpare internationell konkurrens. Det är också viktigt att den nya arbetsmarknaden främjar en bättre miljö i vid bemärkelse. Det gäller ett kretslopp som minimerar farliga utsläpp men också teknik och kompetens som medför att jobben blir intressantare och arbetsmiljöriktiga. Det är också en viktig del i det som stegvis kommer att ske framöver.Små företag och nya entreprenörer kommer att få allt större vikt. Den arbetsrätt som riksdagens båda socialistiska partier i dag vill genomdriva är den arbetsrätt som utreddes under det tidiga 70-talet. Runt utredningsbordet satt i huvudsak män med erfarenhet från 40-, 50 och 60-talets arbetsmarknad. De var präglade av den tidens storindustri, centraliserade stora organisationer och uppifrån kommande regler och beslut. Många var präglade av en arbetsorganisation med en långtgående uppdelning i rutinartade arbetsmoment. Herr talman! Vi borde här i dag ha en diskussion om 2000-talet. Vi vet att det kommer att bli en blixtrande snabb teknisk utveckling. Vi vet att vårt land kommer att få leva med en oerhörd internationell konkurrens. Allt detta kommer att leda till krav på snabba omställningar och ökad flexibilitet. Det kommer att leda till allt större krav på ökad kompetens. Vi borde här i dag särskilt diskutera småföretagens situation och deras avgörande roll för att vi skall få en fullgod ordinarie arbetsmarknad. Dagens betänkande gäller att arbetsrätten skall återföras till ett system där erfarenheterna som det grundar sig på är 30-40 år gamla. Diskussionen borde i stället peka 10-20 år framåt. De små förändringar som det fattades beslut om i december 1993 var i första hand ägnade att underlätta för små företag och för deras anställda. Beslutet om reglerna om tolv månaders provanställning var viktigt för att ge arbetslösa bättre hjälp att kunna arbeta sig fram till en anställning. Därigenom fick de chansen att visa upp sig och komma in på ett ordinarie jobb. Dessa små förändringar har egentligen inte berört större företag, men de har skapat framtidstro hos små företag och entreprenörer. Jag är övertygad om att vi i dag inte har förmåga att föreställa oss hur snabbt den tekniska utvecklingen kommer att gå. Det kommer under åren framöver att bli allt färre som arbetar på golvet. Detta medför att de små företagen blir allt viktigare. Vi måste helt enkelt få en stark småföretagsutveckling. Vi måste skapa ett gott företagsklimat för alla företag och då särskilt för de små och medelstora. Den linje som de båda socialistiska partierna har valt i denna fråga visar att de inte har förstått vikten av att satsa på små och medelstora företag för jobbens, ekonomins och utvecklingens skull. Jag beklagar verkligen detta. I dag diskuterar vi inte bara arbetsrätten i framtiden. Vi diskuterar egentligen en mycket gammalmodig och omodern arbetsrätt. Hur många jobb kommer att försvinna genom denna s.k. återställarpolitik. Man bryter en gryende framtidstro - en framtidstro som hålls uppe med en hygglig konjunktur. Den bryts ner genom att man icke vill förstå situationen för de små och medelstora företagen och dess anställda. Egentligen diskuterar vi skapandet av en större öppen arbetslöshet, flera personer i AMS-åtgärder och en större otrygghet för många. Om man inte får sköta ett företag någorlunda flexibelt kan alla jobb riskeras.

Vi måste få en arbetsrätt som klarar 2000-talets krav. Det beslut som fattades i december 1993 var ett delsteg för små företag. Det borde ha fått kvarstå. Med den utgångspunkten skulle man diskutera vidare om de krav som 2000-talet kommer att ställa. Vi måste få en arbetsrätt som är bra för små och stora företag - en arbetsrätt som ger jobb och inflytande, även för den enskilde på arbetsplatsen. Jag yrkar bifall till reservationerna 1, 2, 5,9 och

Herr talman! Svensk arbetsmarknad präglas i stora delar av en stabil och delvis stolt historia. Åttatimmarsdagen kom i seklets början. I slutet av 20-talet inrättades Arbetsdomstolen. År 1938 fick vi det Saltsjöbadsavtal som har kommit att prägla flera decenniers ordning för parterna på arbetsmarknaden. Parterna gavs också ett långtgående ansvar att avtala i tunga och väsentliga delar. Så kom det expansiva lagstiftningsskedet under 70-talet, då flera lagar såg dagens ljus. Medbestämmandelagen och lagen om anställningsskydd, LAS, var de mest diskuterade och publika enskilda lagarna. MBL byggde för övrigt på den s.k. §-32-utredningen från 70-talets början. Syftet med 70-talets arbetsrättsreformer var att arbetstagarna skulle få mer information och inflytande på arbetsplatsen och att anställningstryggheten skulle öka. Erfarenheterna visar att lagarna inte alltid fick en effekt som överensstämde med deras syfte. De skapade formaliserade samarbetsformer och en byråkratisk beslutsprocess. De kollektivavtal som träffades förändrade inte i grunden det förhållandet. Till detta kommer att regelverket var omfattande och svåröverskådligt, detaljerat och komplicerat. Under 1980-talets socialdemokratiska regeringsår behandlades årligen i riksdagen ett stort antal motioner med krav på förändringar i den arbetsrättsliga lagstiftningen. Sedan mitten av decenniet framställde Folkpartiet m.fl. också krav på en mera genomgripande översyn av regelsystemet. Kritiken riktades mot vad man såg som grundläggande fel i lagstiftningen, såsom att rättigheterna i alltför stor utsträckning var beroende av medlemskap i en facklig organisation och att reglerna hade en bristande anpassning till de mindre företagens förhållanden. När den borgerliga fyrpartiregeringen hade övertagit regeringsmakten aktualiserades frågan om översynen. Arbetsmarknadsutskottet såg då med stor tillfredsställelse på att en bred översyn skulle komma till stånd, men man utgick från att det fortsatta arbetet skulle kunna ges en inriktning i linje med de synpunkter, uppslag och konkreta förslag som kom till uttryck i bl.a. Folkpartiets kommittémotioner. Kommittédirektiv 1991:118 utfärdades också genom ett regeringsbeslut den 19 december samma år. Arbetsrättskommittén ett tilläggsdirektiv, 1992:109, som avsåg vissa frågor om kollektivavtal, medbestämmande och anställningsskydd. I direktiven anges att kommittén i sitt arbete skall utgå från att kollektivavtal även i framtiden kommer att spela en betydelsefull roll för att reglera förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare. Den proposition som fyrpartiregeringen lade fram hösten 1993 innehöll ganska måttliga förändringar i det arbetsrättsliga systemet. Propositionen hade sin bakgrund i den svenska ekonomins kraftiga recession med hög arbetslöshet, finansiella obalanser och en låg produktionsnivå. Att få till stånd en snabb expansion av antalet arbetstillfällen inom det privata näringslivet kommer att vara en nyckelfråga under 1990-talet. Växande små och stora företag är en förutsättning för en uthållig tillväxt och en återgång till den tidigare sysselsättningsnivån. De förslag som är av en speciell betydelse för små och medelstora företags förmåga att nyanställa borde enligt den dåvarande regeringen kunna genomföras så att förändringarna skulle kunna träda i kraft redan vid årsskiftet. Som jag sade inledningsvis var de förändringar som genomfördes förra året måttliga. Något raserande av den arbetsrättsliga lagstiftningen var det sannerligen inte fråga om. Folkpartiet liberalerna har genom åren medverkat till arbetsrättsliga reformer. Man skall kunna känna trygghet och tillerkännas medinflytande - också i egenskap av anställd. Därför är lagen om anställningsskydd och medbestämmandelagen viktiga arbetsrättsliga lagar. Detta har inte hindrat oss från att se över hur denna lagstiftning har fungerat. Det är inget originellt med att av och till göra sådana avstämningar. En sådan skedde 1982, då den dåvarande mittenregeringen i en proposition justerade LAS. Den socialdemokratiska oppositionen rasade häftigt mot den justeringen, medan Moderata samlingspartiet tyckte att det var en alltför försiktig förändring. Eliasson, fick Centerpartiets och Folkpartiets stöd i utskottet. Det visade sig vara tillräckligt för att det skulle bli en majoritet i kammaren för förslaget. Även om socialdemokraterna i den debatten hotade med att omedelbart riva upp förändringen vid ett regeringsskifte visade det sig att den reform som genomfördes av LAS höll över alla de nio socialdemokratiska regeringsåren, från 1982 och framåt. Den justering som skedde då var inte så uppseendeväckande, och den visade sig ha en god acceptans också av parterna. 1993 års beslut innebar förändringar på några punkter. De mest uppmärksammade förändringarna gällde provanställningen, turordningsreglerna och ett upphävande av blockader mot enmansföretag. I praktiken har dessa förändringar visat sig vara gynnsamma, inte minst psykologiskt. Reformen med den förlängda provanställningen och möjligheten att mer flexibelt disponera arbetsstyrkan vid neddragningar har i allt väsentligt fungerat väl. Jag tror att många nyanställningar har blivit möjliga eftersom det på dessa punkter har blivit en större öppenhet. Det fanns flera skäl för fyrpartiregeringen att avskaffa vetoreglerna. Ett skäl var att det skulle bli förenligt med EG:s upphandlingsdirektiv. I det särskilda yttrandet nr 1 säger vi att det är anmärkningsvärt att den socialdemokratiska regeringen i proposition 76 inte belyser frågan utan lägger fram förslag om att vetoregler skall återinföras utan att man antyder några förestående komplikationer. Det är så mycket mer anmärkningsvärt med tanke på att man i proposition 102, som vi också behandlar, understryker vikten av att Sverige skall uppfylla sina åtaganden med anledning av vissa andra EG-direktiv. Därför var det viktigt att vi fick Lagrådets yttrande. Det var otvetydigt: Vetoreglerna är inte förenliga med vissa regler i upphandlingslagen. Vi är alltså, herr talman, kritiska till det sätt som utskottsmajoriteten har sökt lösa problemet på, dvs. genom ändringar i vetoreglerna. De föreslagna reglerna är motsägelsefulla. De innebär att arbetstagarorganisationen bara får åberopa vissa omständigheter till stöd för sin vetoförklaring när det är fråga om en offentlig upphandling. Den reella innebörden är att den fackliga organisationen, ganska riskfritt, kan lägga in veto som står i strid med upphandlingslagen och därvid medverka till att en offentlig upphandling inte kommer till stånd. Det är inget tvivel om att många små arbetsgivare inte vill trotsa vetot, även om det skulle vara felaktigt. Därför hävdar vi från den borgerliga oppositionen att den valda regleringen av vetoreglerna även i fortsättningen kommer att strida mot en del EG-direktiv. Kent Olsson frågade varför vi ville gå längre än vad EG-direktivet bjuder. Vi menar att det är rimligt med en generell tillämpning och att den är så viktig att man inte bör hålla vissa delar av den offentliga verksamheten utanför. Dessutom är det svårt att dra gränserna. Direktiven undantar för övrigt vissa delar av den offentliga verksamheten. Regeringen tar verkligen lätt på frågan om blockader mot enmans och familjeföretag. Statsrådet Blomberg säger att det i princip inte finns något problem med en sådan blockadregel. Han hänvisar till huvudavtalet mellan LO och SAF. Det är bara det att Transportarbetareförbundet inte har undertecknat det avtalet. Det är alltså dessa tre förbund som framför allt berörs av frågan om blockader. Leif Blomberg synes helt ha glömt de uppmärksammade fall som förekom i slutet av 1980-talet. Då fick den förra socialdemokratiska regeringen brottas med den svåra frågan, då El-Ettan här i Stockholm agerade mycket märkligt. Det var ett ärende som blev så besvärande för socialdemokraterna i regeringen att de hänvisade det till Näringsfrihetsombudsmannen. Men den dåvarande regeringen erkände, trots allt, att man såg allvarligt på det som hade hänt och kunde hända när seriösa enmansföretagare väsentligen hindras från att verka på marknaden. Statsrådet Blomberg är inte i kammaren i dag. Därför får jag ställa min fråga till utskottets talesman. Kommer den tidigare svartlistningen av ett antal företag att återigen bli ordningen, enligt socialdemokratisk modell? Den frågan kräver sitt besked eftersom ni nu föreslår en nyordning från nyår. Socialdemokraterna har inte minst i valrörelsen under det här året, men också efteråt, fört någonting som man skulle kunna kalla för en charmoffensiv mot småföretagarna. Det är alldeles utmärkt att man på socialdemokratiskt håll ägnar intresse åt småföretagens villkor och problem. Det är viktigt, eftersom småföretagarna har varit, är och kommer att vara den hävstång som gör att man kan bryta upp från ett svårt arbetsmarknadsläge, så att vi åter kommer in i ett expansivt skede. Ingenting, herr talman, är viktigare i dagens Sverige än att man minskar arbetslösheten genom att åstadkomma nya arbetsplatser. Jag har tidigare i debatten påstått att den förändring som den borgerliga regeringen införde detta år inte var så dramatisk. Vän av ordning kan naturligtvis säga att återgången inte heller blir så märkvärdig. Teoretiskt sett stämmer en sådan iakttagelse. Men det är inget tvivel om att den psykologiska effekten är långt större. Många nyanställningar har skett, därför att det finns - som jag uttryckte det - en större öppenhet såväl vid nyanställning som vid förändringar. Men återgången till det gamla systemet, där godtyckliga regler, vilkas effekt man inte alltid överblickar, kan förmodas ha den negativa psykologiska betydelsen att väldigt många småföretagare som står i beredskap att nyanställa rent av avstår från att göra det. Det är djupt olyckligt, för då missar många en chans i arbetslivet, och det kan också bli förödande för Sveriges möjligheter att återhämta sig. Det står dessutom i strid med vad denna regering påstår sig vilja, nämligen att värna om småföretagsamheten. Det kommer att uppfattas som att regeringen inte menar vad den säger när det gäller att slå vakt om och utveckla småföretagsamheten. Även om arbetslösheten är hög kan den nytillträdda regeringen glädja sig åt en väsentligt förbättrad konjunktur med en väl fungerande arbesmarknad. Nyetablering av företag har underlättats, och möjligheten för ungdomar att få en chans i arbetslivet har väsentligt ökat. Det är därför viktigt att vi nu inte återgår till byråkratiska och mera snäva system, som regeringen och Socialdemokraterna i utskottet förordat. Herr talman! Folkpartiet står självfallet bakom alla de reservationer där vi medverkat i utskottsbetänkandet, men jag vill yrka bifall till tre viktiga reservationer, nämligen 1, 2 och 5.
Herr talman! Jag skulle vilja fråga Elver Jonsson vad som föranlett Folkpartiet att ändra åsikt när det gäller offentligsektorn, från Arbetsrättskommitténs förslag fram till nu. Arbetsrättskommittén såg ju svårigheter att inbegripa den offentliga verksamheten i detta. Meningen med EG-direktivet är att vi skall ta in i svensk lagstiftning det som behöver göras, men inte att gå längre. Det skulle vara intressant att få reda på varför man från Folkpartiets sida nu har ändrat uppfattning i förhållande till vad man hade i juni månad, då vi på den borgerliga sidan var helt överens om att inte gå längre.
Herr talman! Jag tycker att Kent Olsson inte skall förläsa sig på ett utredningsbetänkande, för det har vi också att bedöma. EG-direktivet talade också om svårigheter att dra gränserna. Jag kan dela Kent Olssons förvåning - i hans fall över Folkpartiet och i mitt fall över Moderata samlingspartiet - för också från moderat håll har man sagt sig ha ambitionen att få enhetlighet. Det går inte att hantera om man inte har en generell tillämpning.
Herr talman! Den enhetlighet som vi från moderat sida tar fram är att följa EG-direktivet. Vi har samma uppfattning nu som i juni, dvs. att man enbart skall införa EG-direktivet. Elver Jonsson säger att vi skall ha en enhetlighet - mot vad då? Eftersom man har en uppfattning i juni och en annan nu, måste jag uttrycka denna förvåning och fråga vad det är som föranlett Folkpartiet liberalerna att så ändra uppfattning. Detta innebär att vi kan få vissa svårigheter att rationalisera inom den offentliga verksamheten. Det fanns över huvud taget inte med i diksussionerna om EG-direktivet. Man sade att det fanns stora svårigheter att gå så långt som regeringen föreslår, och att detta skulle krångla till saken ytterligare.

Herr talman! Jag vill först markera min stora glädje över att riksdagen nu har möjlighet att återställa genom att avskaffa alla de försämringar som den borgerliga regeringen genomförde under förra mandatperioden inom arbetsrättens område. Den borgerliga regeringen tillsatte en kommitté som arbetade i tre år med att ta fram förslag som har ett gemensamt: de riktade en udd mot arbetstagarna, mot deras trygghet, rättigheter och möjligheter till inflytande i arbetslivet. Det var en ideologisk lagstiftning, och den genomfördes i stark konfrontation med alla Sveriges löntagare, med de fackliga organisationerna, med Vänsterpartiet och med Socialdemokraterna. Det var ett beställningsverk från Sveriges arbetsgivare som de borgerliga partierna snällt och lydigt transporterade genom riksdagen. Jag blir därför väldigt förvånad när jag i dag får höra samma borgerliga partier tala om konfrontation. Den inleddes ju 1991. Det var då man började konfrontationspolitiken. Så förvånas inte i dag över att vi återställer till ett mera normalt läge. De borgerliga försämringarna genomfördes under täckmanteln att de skulle skapa fler jobb. Jag hör fortfarande dessa argument här i kammaren i dag. Jag har i Arbetsrättskommittén hävdat, och jag hävdar fortfarande, att man skapar inga nya jobb genom att göra det enklare för arbetsgivaren att ersätta en person med en annan. Det var nämligen det man gjorde när man ändrade regelverket. Det är, som sagt, med stor tillfredsställelse som Vänsterpartiet i dag är en del av den majoritet som återställer arbetsrätten. Men det räcker inte med att återställa. Arbetsrätten måste också förnyas och anpassas till den arbetsmarknad som råder i dag, så att den täcker hela arbetsmarknaden och alla anställningsformer. En sak i Börje Hörnlunds anförande håller jag med om delvis, och det var beskrivningen av den arbetsmarknad vi har, nämligen att den arbetsrätt vi har är föråldrad. Men när det gäller inriktningen av den nya arbetsrätten är jag inte helt säker på att jag och Börje Hörnlund är överens. Min syn är att arbetsrätten skall utökas så att den ökar arbetstagarnas inflytande på arbetsplatsen och i arbetslivet, samtidigt som den garanterar yttrandefrihet och trygghet i anställningen. Jag vill här lyfta fram några av de frågor där Vänsterpartiet kräver en snabb lagstiftning. Under de senaste åren har många förlorat sina arbeten bara för att de använt sig av sin medborgerliga rätt att yttra sig fritt. Där krävs en lagstiftning som garanterar yttrandefriheten på arbetsplatsen och i arbetslivet. Detta gäller också 39 § i LAS som ger en arbetsgivare, som har ålagts av Arbetsdomstolen att återta en uppsagd eller avskedad arbetstagare, rätt att köpa ut arbetstagaren. Det är fullständigt orimliga förhållanden som innebär att vi låter makt och pengar gå före rätt. Det är inte värdigt det svenska samhället. Vi har också sektorn med anställda i entreprenadföretag, konsultfirmor, firmor för uthyrning av arbetskraft, där det i dag helt saknas rättigheter och inflytande för arbetstagarna i förhållande till sin dagliga arbetsledning. Där finns ett behov av att vidga arbetstagarbegreppet; eller också måste vi se över dessa anställningsformer. Det saknas också skrivningar och regler om allas rätt och möjligheter till kompetensutveckling. Detta är ett mycket stort problem. På sikt kan det innebära att vi får en tudelad arbetsmarknad, där A-laget består av dem som arbetsgivaren bestämmer sig för att satsa på, medan B-laget är de som snabbt sorteras bort ur arbetslivet, för de får ingen del av kompetensutvecklingen och kan inte längre svara mot arbetslivets krav. Detta är en rättvisefråga och en fördelningspolitisk fråga. Det är också en samhällsekonomisk fråga, för det är samhället som sedan måste ansvara för dem som sorteras bort ur arbetslivet. Det krävs också en lagstiftning som ger deltidsarbetande förtursrätt till anställningar med fler arbetstimmar. Jag är mycket förvånad över att vi inte har fått majoritet i utskottet för den skrivningen i Vänsterpartiets motion. Jag är mycket förvånad särskilt med tanke på att arbetsmarknadsminister Anders Sundström sade att han skulle ordna detta så snart han fick majoritet i riksdagen. Den majoriteten får han om Socialdemokraterna ställer upp på vår motion. Det krävs också en lag som motverkar den lönediskriminering som i dag finns mellan män och kvinnor. Det krävs en lag, en förordning, som motverkar den diskriminering som föräldralediga i dag utsätts för vid upprättande av avtalsturlistor. Det kan lösas genom att den centrala arbetstagarorganisationen alltid måste godkänna den typen av listor. Ja, det finns fler frågor som måste behandlas när det gäller att fördjupa demokratin i arbetslivet och ge större inflytande för arbetstagarna. Det är i det här sammanhanget tråkigt och bedrövligt att regeringen har begränsat den utlovade översynen av arbetsrätten till att tillsätta en utredning som får till uppgift att pröva hur avtalslösningar på bästa sätt kan underlätta situationen. Att försöka få till stånd samförståndslösningar är i och för sig vällovligt. Men kollektivavtalen täcker bara delar av arbetsmarknaden. Hur skall man avtalsvägen kunna utvidga arbetstagarbegreppet så att det täcker in alla löntagare? Hur skall man avtalsvägen snabbt avveckla löneskillnader mellan män och kvinnor? Vi vet ju alla att samtliga arbetsgivarorganisationer och samtliga fackliga organisationer har sagt sig verka för detta i årtionden. De har haft möjlighet att besvara dessa frågor avtalsvägen. Men det har inte hänt någonting. Löneklyftorna har ökat. Dessutom vet vi alla att kollektivavtalen inte täcker in hela arbetsmarknaden. Hur skall problemen för deltidsarbetslösa lösas när arbetsmarknadens parter säger sig ha jobbat med problemen? De säger att de har arbetat med problemen i årtionden. Trots det är 150 000 fortfarande ofrivilligt deltidsarbetslösa. Nej, här och på andra områden krävs tydliga signaler i form av en lagstiftning som täcker in hela arbetsmarknaden och alla anställningsformer. Det förvånar mig att Socialdemokraterna visar ett så dåligt intresse när det gäller att värna och utveckla skyddet och inflytandet för Sveriges löntagare. Parterna har i alla tider haft möjlighet att träffa avtal. Problemet är att arbetsgivarna ytterst sällan i sådana avtal åtar sig förpliktelser som går längre än vad lagen anger. Lagstiftning är därför enda sättet att komma åt de allvarliga problem Vänsterpartiet lyfter fram i sin motion. Ovanpå denna lagstiftning skall vi naturligtvis värna och utveckla kollektivavtalen och samarbete, samverkan, mellan parterna. Några ord om överlåtelsedirektivet. Vi i Vänsterpartiet säger bättre sent än aldrig. Lagstiftningen borde ha trätt i kraft redan när EES-avtalet trädde i kraft, vilket Vänsterpartiet har påtalat ett antal gånger under de gångna åren. Det som är mindre bra i det förslag vi nu behandlar är att man inte vill ta steget fullt ut och leva upp till direktivets intentioner, nämligen att skydda arbetstagaren från försämrade villkor under hela övergångsperioden, dvs. ett år. I stället väljer man att skapa en ventil, där arbetsgivaren kan förändra villkoren i de fall gällande kollektivavtal löper ut eller sedan ett nytt kollektivavtal börjat gälla. Vänsterpartiet har i sin motion och reservation tagit fasta på direktivets mening och innebörd, nämligen att inga undantag bör göras under ettårsregeln. Jag måste också kommentera litet grand Elver Jonssons inlägg om synen på blockad. Problemet när det gäller lagstiftning mot rätten att utverka blockad är att då skulle Sveriges riksdag ta sig rätten och friheten att lagstiftningsvägen förbjuda stridsåtgärder. Jag tycker att det är märkligt att just Folkpartiet, som brukar säga sig värna yttrandefriheten och friheter i alla former, inte inser detta. Herr talman! Jag skall avsluta med att yrka bifall till Vänsterpartiets reservationer 3 och 10.

Herr talman! Jag får väl dämpa Ingrid Burmans förvåning i fråga om stridsåtgärder. Hon är så förvånad över att vi inte vill vara med om en blockad och förvägrar då de fackliga organisationerna att tillgripa stridsåtgärder. Det vill vi inte alls! Men Ingrid Burman har tydligen förväxlat oss med möjligen Moderaterna som vill ha ett allmänt blockadförbud. Vi har begränsat detta till enmansföretagen. Det är en principiellt oerhört viktig skillnad. Ingrid Burman säger att den borgerliga regeringens förslag som beslutades av riksdagen är en udd mot arbetstagarna. Det är ett beställningsverk av Svenska Arbetsgivareföreningen. Det är det faktiskt inte. Visserligen klagade man från fackligt håll och från den socialistiska oppositionen när förslaget genomfördes. Men den största kritik jag hörde kom från Svenska Arbetsgivareföreningen. De ansåg att förslaget inte var mycket att komma med. Det var inte några förhållanden som förändrades. Det intressanta är att vetenskapsmännen säger att det har skett en förskjutning till småföretagarnas fördel, men förändringen har varit ytterst begränsad. Ingrid Burman talar om sin glädje över att det kommer en återställare. Men det blir litet knepigt för en gammal vpk:are att tala om denna glädje. Historiskt sett har ni inte velat ha något regelsystem. Jag ställer då följande fråga till Ingrid Burman. Har ni gjort rent hus med vpk:s gamla uppfattning, som inte för så länge sedan presenterades i denna kammaren, då man inte ville att det skulle vara någon sanktion vid t.ex. olagliga stridsåtgärder? Har ni gjort upp med er själva i denna fråga, dvs. att ni accepterar påföljder vid olaga stridsåtgärd?
Herr talman! Vi kan börja med frågan om begränsad blockad. Det är ingen skillnad om man vill förbjuda stridsåtgärder mot enmansföretag eller andra företag. Man vill delta i ett förbud mot stridsåtgärder. I Sverige finns det en gammal tradition att stridsåtgärder är tillåtna så länge de inte har avtalats bort. Det gör Sveriges löntagare i kollektivavtal. De säljer stridsåtgärden för arbetsfred. Folkpartiets representant säger i reservationen och från talarstolen att Sveriges riksdag skall lagstifta bort rätten att tillgripa stridsåtgärder. Det är vad Folkpartiet säger. Sedan är det enligt min mening ointressant om principfrågan riktar sig mot enmansföretag eller större företag. Sedan var det en kommentar om beställningsverk från SAF. När man läser det program som SAF presenterade inför valet 1991 och de direktiv som den borgerliga regeringen sedan förelade Arbetsrättskommittén kan man pricka av punkt efter punkt på krav på ändringar i arbetsrätten från SAF:s sida. Det kallas visst bingo när alla numren faller in. Jag har själv ägnat mig och det, och jag kan redovisa punkt efter punkt. Man missade ingenting. Att sedan inte samtliga punkter genomfördes berodde enligt min mening på att den socialdemokratiska regeringen lade ner Arbetsrättskommittén. Den hade långtgående förslag när det gällde rätten till inflytande, rätten till tolkningsföreträde till förtroendemannalagen, rätten till centrala förhandlingar och när det gällde allt som Jag förstår inte riktigt frågan om sanktioner vid olaglig strejk. Men jag får väl återkomma.
Herr talman! Det som Ingrid Burman avslutade med föranleder mig att använda en klassisk replik: Gå hem och läs historia! Det är inte så länge sedan som den presenterades här med emfas från kommunistiskt och vänsterpartistiskt håll. Det har vi hört genom alla år. Det vore intressant om vi framöver kunde få en deklaration från Vänsterpartiet om att man nu har gjort rent hus med de gamla tankarna, att det aldrig skulle kunna tillgripas någon sanktion mot olovliga stridsåtgärder från t.ex. fackligt håll. Ingrid Burman framhärdar med att säga att det var ett beställningsjobb från Svenska Arbetsgivareföreningen. Det är ett felaktigt påstående. Det som sedan hände var att framför allt Folkpartiet och Centern i Arbetsrättskommittén hade gjort principiella utlöpare som också den dåvarande fyrpartiregeringen tog fasta på. Man gick inte på Arbetsrättskommitténs förslag. Ingrid Burman spekulerade om vad som hade kunnat hända i framtiden. Det saknar all grund när hon säger att det var fråga om långtgående förändringar om vi hade gjort det som Arbetsrättskommittén initialt var inne på. Jag får använda Kent Olsson som vittne. Varken Folkpartiet eller riksdagen följer allt som Arbetsrättskommittén har varit inne på.
Herr talman! Till att börja med lovar jag att ta del av historien. Men jag kan redan nu lugna Elver Jonsson med att vi naturligtvis inte anser att man aldrig kan tillgripa sanktioner mot olaga stridsåtgärder. Jag vill i det här fallet betona ordet aldrig. Alla typer av konflikter måste ju bedömas från fall till fall. Jag hoppas att Elver Jonsson och jag i det avseendet har samma uppfattning. Man lagstiftade inte utifrån Arbetsrättskommitténs första betänkande, som var mycket mer långtgående än det som senare blev lag. Jag är väl medveten om att både Folkpartiet och Centern hade en avgörande roll i det sammanhanget. Men man sade också att man skulle återkomma till den resterande delen av betänkandet. Riksdagen uttalade att detta var inte vad man ville genomföra, utan man sade att man avsåg att återkomma.

Den borgerliga fyrpartiregeringen var mycket aktiv när det gällde att leverera.
Herr talman! När man hör Ingrid Burman undrar man om man är tillbaka till 1968. Ingrid Burman beskriver de försämringar som regeringen vill genomföra som förbättringar. Men inte nog med det, hon vill gå ännu längre. Lever inte Ingrid Burman i nuet? Hör hon inte vad dagens företagare säger? Provanställningstidens ökning från sex till tolv månader har lett till att fler arbetare har fått jobb, att fler ungdomar och invandrare har fått jobb genom att man har gett möjlighet att under en längre tid se vad dessa människor går för. Detta upplevs som positivt av företagarna och därmed minskas arbetslösheten. Det måste väl vara även Ingrid Burmans åsikt att det är bra om arbetslösheten kan minskas. Lyssna på de människor som talar om hur situationen verkligen är i stället för att av ideologiskt nit säga att vi skall återkalla och ytterligare försämra. Om man frågar företagarna i Sverige om vad de tycker är viktigt, så säger de samfällt att det viktigaste är att inte återställa arbetsrätten till vad den var tidigare. Det skulle innebära en oerhörd försämring. Det är företagen, och framför allt småföretagen, som skapar arbetstillfällen. Då är det viktigt att vi lyssnar på dessa om det är så att vi vill ha ner arbetslösheten. Men det vill kanske inte Ingrid Burman. Hon vill kanske av ideologiskt nit hellre gå åt det andra hållet. Det förvånar mig oerhört att man vill gå ännu längre. Inte nog med att man vill genomföra de försämringar som den socialdemokratiska regeringen föreslår utan man vill gå ännu längre åt det gamla bakåtsträvande hållet. Var finns visionerna, Ingrid Burman? Se inte bara problemen, utan ha också litet visioner om den nya tid som vi skall leva i!
Herr talman! Jag vill lugna Kent Olsson med att jag lever i nuet. Kent Olsson påstår att den förlängda provanställningsperioden skulle göra att man anställde fler ungdomare och invandrare. Själv tycker jag att en provanställning på sex månader borde räcka mycket väl för en arbetsgivare att bestämma sig om den person som han har provanställt duger eller inte duger. Jag har mycket svårt att se att en arbetsgivare skulle behöva tolv månader för att kunna bestämma sig. Då handlar det i större utsträckning om arbetsgivarens kvaliteter, om han efter sex månader inte kan göra någon bedömning. Sedan skulle jag vilja se de siffror som Kent Olsson refererade till. Att det i dag anställs fler ungdomar är glädjande. Jag var inte medveten om att det i dag anställs fler invandrare. Men om det är så, är detta också glädjande. Det har med stor sannolikhet med den uppåtgående konjunkturen att göra. Också jag träffar företagare och tar del av statistik. Det finns två förväntningar som småföretagarna har för att de skall kunna nyrekrytera. Det handlar om lägre ränta och riskvilligt kapital. Vi har mycket olika syn på detta, jag och Kent Olsson. Kent Olsson företräder en syn där arbetskraften enbart är ett produktionsmedel som företagen skall kunna disponera fritt. Jag delar inte den uppfattningen. Jag anser att Sveriges arbetstagare har ett värde i sig och rätt till ett skydd. De skall garanteras rättigheter i förhållande till arbetsgivarna. Sveriges arbetstagare är mycket kompetenta och har mycket att bidra med. Arbetsgivarna skall inte godtyckligt schackra med dem. Där krävs det ett regelverk. Jag noterade även under de borgerligas inlägg från talarstolen att de mest frekventa orden som används är företag, små företag och företagare. Arbetstagarna är osynliga i de borgerliga partiernas ögon. Det är bara att beklaga. Jag trodde att företagen var till för människornas skull, för att ge människorna sysselsättning, för att de skulle skapa välfärd och inte tvärtom.
Herr talman! Jag kan konstatera att 1968 inte var en så dum jämförelse, för det var länge sedan jag hörde talas om arbetskraft som produktionsmedel. Men det stämmer väl med den gamla typen av ideologisk renlärighet att tala på det viset. Det har faktiskt anställts fler ungdomar - det har undersökningar visat - efter provanställning på tolv månader. Vi skall väl lyssna på de människor som nyanställer. Det är vitsen med det hela, det skall ges möjlighet att prova människor och därefter anställa. Det var ingen mening med en provanställningsperiod på sex månader som sedan inte ger anställning. Tolv månader anser man från företagare vara en bra period. Därmed ges de möjligheter att anställa fler. Det är den verklighet som vi lever i. När vi talar om företag och företagare ligger där faktiskt att det är företag som skapar arbetstillfällen och därmed ger människor möjlighet att få anställning. Det är för oss ingen motsatsställning. Det är möjligt att det är det för Ingrid Burman som bara ser en del i detta. Vi ser företag och dess anställda som en helhet. Ingrid Burman ser företagarna som elaka och bedrövliga människor som enbart vill försämra för sina anställda. Vilka företag skulle överleva om man inte hade bra anställningsvillkor för sina anställda? Det faller på sin egen orimlighet. Nej, Ingrid Burman, koppla ihop företag och anställda så får ni en bra harmoni. Se inte detta i en ideologi som innebär motsatsförhållanden.
Herr talman! Det var mycket. Det stämmer att fler ungdomar har anställts, och det är mycket glädjande. Nu när konjunkturen vänder är det ungdomarna som anställs. De äldre, de arbetshandikappade står utanför. De kommer sannolikt att få svårare att få jobb. Uppgiften är alltså riktig, det är ungdomarna som i dag får arbete. Varför vill då företagen slå vakt om en längre provanställningsperiod? Jo, naturligtvis därför att man då kan laborera med provanställningar. Det finns ingen uppsägningstid. Man behöver inte samordna arbetet. Det ställs inga krav på att samordna arbetet och ordna tillsvidareanställning. Man kan hoppa mellan provanställningar, anställa en i tolv månader, nästa i tolv månader. Det tycker jag är förödande. Jag tycker att den arbetsgivare som inte efter sex månader har tagit ställning till om en anställd ungdom eller annan är lämplig för sitt arbete kanske har svårt att över huvud taget göra lämplighetsbedömningar. Naturligtvis är det företag som skall skapa arbetstillfällen. Där är jag och Kent Olsson överens. Naturligtvis skall vi se till att det finns möjlighet för företagen att växa och expandera i Sverige men inte till vilket pris som helst, inte på bekostnad av de rättigheter som vi människor skall ha i Sverige oavsett om vi kallas löntagare, arbetstagare eller medborgare. De rättigheterna heter inflytande och ett visst mått av trygghet. De rättigheterna kallas demokrati i samhället och på arbetsplatsen. De rättigheterna heter yttrandefrihet. Det är allt detta som Kent Olsson säger att vi inte skall ha i samhället. Det är det Kent Olsson menar när han säger att Vänsterpartiet går för långt i sina krav. Där finns en avgörande skillnad mellan den moderata synen och Vänsterpartiets syn på arbetsrätten. Vi värnar både företagarna och arbetstagarna.

Herr talman! Den tidigare fyrklöverregeringen gjorde med stöd av riksdagen små men viktiga förändringar i arbetsrätten för att underlätta nyanställning i framför allt små och medelstora företag. Det handlar om anställningar för arbetstagare, Ingrid Ett annat viktigt skäl att ändra arbetsrätten var att få till stånd enklare regler, mer anpassade för de små företagen. Ett par av de viktigaste förändringarna var förlängningen av tiden för provanställning från sex till tolv månader och rätten för arbetsgivare att undanta två personer inom varje turordningskrets med särskild betydelse för företagets fortsatta drift vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Dessa förändringar syftade till att få fler i arbete. De syftade till att värna arbetstagarna, som Ingrid Burman talade om. De syftade till att öka möjligheterna att säkra jobben i företag som hade en tuff situation och som var tvungna att säga upp människor och arbetstagare. Mot dessa smärre justeringar av arbetsrätten har socialdemokraterna drivit en nejkampanj. Inga förändringar skulle få göras, trots att man då talar mot bättre vetande. Exempelvis var finansminister Göran Persson ute och talade med företagare. Han talade då om att arbetsrätten måste moderniseras. Men när det kommer till konkret politik stämmer inte ord och handling. Den socialdemokratiska regeringen visar nu att man inte har förståelse och känsla för företagandets villkor och förutsättningar. Man talar och skriver om att det behövs fler företag och fler företagare, men den egna politiken leder ju till färre företag och färre företagare. Inom loppet av en månad efter regeringstillträdet hade man hunnit föreslå en rad åtgärder som slår mot företagen och möjligheterna att få fram nya jobb. Det handlar inte minst om skattehöjningar som kommer att slå tillbaka i form av färre jobb, inte minst i de små och medelstora företagen. Då är det arbetstagarna som drabbas. När man ovanpå detta lägger fram den här återställarpropositionen försvårar man ytterligare för de företag som annars står i begrepp att nyanställa i den konjunkturuppgång som vi nu upplever. Risken är överhängande att nyanställningar förvandlas till ytterligare övertidsuttag - vi har redan i dag alltför mycket av den varan. Att påstå att balansen mellan arbetstagar och arbetsgivarintresse skulle rubbas på grund av arbetsgivarens rätt att undanta två nyckelpersoner är en klar överdrift. I stora företag är nästan alltid fler än två som undantas från turordningskretsen vid uppsägning. Det kan inte vara rimligt att ta bort denna möjlighet för de små företagen, något som man nu gör. Sverige behöver fler företag och företagare. Småföretagen behöver goda förutsättningar för att växa. Alla företag är inte stora exportföretag som plockar hem stora vinster på grund av en försvagad krona. Regeringen, tror jag, kan inte fortsätta att lägga fram förslag som förhindrar framväxten av nya jobb om vi skall komma till rätta med arbetslösheten. Jag tror att verkligheten kommer att hinna fatt regeringen. Det hjälper inte att lägga fram arbetsmarknadspolitiska paket och investeringspaket om man samtidigt försämrar de grundläggande förutsättningarna för att få fram nya riktiga jobb. Det är bara att konstatera att regeringens politik leder fel. Dagens ärende är en del i denna för landets skadliga politik. Med detta yrkar jag bifall till reservationerna 1, 2,
Herr talman! Man återkommer till de två undantagen som ett sätt att skapa nya jobb. Men att nu ta bort arbetsgivarens rätt att undanta två i en arbetsbristsituation innebär att det inte skapas nya jobb. Min fråga blir då: På vilket sätt skapas det nya jobb genom att ge arbetsgivaren rätt att ersätta en arbetstagare med en annan? Det är ju vad hela den här undantagsregeln handlar om. Jag har ytterligare en undran. Det handlar då om de grundläggande förutsättningarna för att företagen skall kunna expandera. Tydligen är det så att man från Dan - jag har glömt efternamnet - ja, från kds sida anser att den enda grundläggande möjligheten för att företagen skall kunna expandera i Sverige i dag är att ta bort arbetstagarnas rättigheter. Det är ju en rättighet vi diskuterar. Det gäller ju arbetsrätten och vilka rättigheter arbetstagarna i Sverige i dag skall ha. Jag uppfattar inlägget här så, att om företagen skall kunna expandera i Sverige i dag skall det ske på bekostnad av arbetstagarnas rättigheter.
Herr talman! Ingrid Burman glömde inte bara mitt efternamn utan också det jag nyss sade i talarstolen här. Om undantaget beträffande två personer inom turordningskretsen sade jag att den möjlighet som nu finns, men som ni avskaffar, gör att fler företag kan överleva och att man därmed säkrar jobben för de arbetstagare som nu riskerar att falla tillsammans med företagen. Man tvingas kanske lägga ned verksamhet när en större oflexibilitet skapas i det här sammanhanget. Det är i det avseendet som jag sade att det är viktigt att ha kvar nämnda möjlighet. De nya jobben och möjligheterna handlar om det här med provanställningarna men också om visstidsanställning. Vi vet att det ger resultat. Vi har fått fler i arbete på det sättet. Men nu förhindrar Vänsterpartiet och Socialdemokraterna att människor kan få jobb. Det är det som är allvarligt. När det gäller vår grundläggande syn på företagsamhet, Ingrid Burman, vill jag säga följande. Arbete skapas ute i företagen. Ger vi inte företagare de rätta förutsättningarna så att de vill satsa och bygga upp verksamheter här, har vi heller inga jobb att erbjuda arbetstagarna. Det handlar inte om att expandera med hjälp av försämringar i arbetsrätten, utan det handlar om att vi skall ha en arbetsrätt som gör att vi skapar möjligheter för fler att få arbete och att företagen skall kunna ha en flexibilitet så att man överlever i svåra situationer. Det är detta som debatten handlar om. Men Socialdemokraterna och Vänstern har drivit den till att handla om något helt annat. Det är till skada för landet.
Herr talman! Jag vill börja med att be Dan Ericsson om ursäkt för att jag glömde bort hans efternamn. Det skall inte hända igen. Sedan måste jag kommentera detta med att undantagen skulle göra att företagen kan överleva. Redan i den gamla lagstiftningen och även i den lagstiftning som vi nu vill återta har företagen möjlighet att välja ut vilka som skall stanna kvar. Man använder sig av kvalifikationsbegreppet, och man förhandlar. Man måste alltså hos facket motivera varför just en viss person skall stanna kvar, medan en annan skall gå. Tydligen är det detta med att sakligt kunna motivera varför man väljer att behålla en person och låta en annan gå som är mycket besvärligt. Den borgerliga regeringen införde ett godtycke på den svenska arbetsmarknaden och i den svenska arbetsrätten. Man befriade arbetsgivaren från att behöva motivera sina urval. Det är där som Dan Ericsson talar om ett oöverstigligt hinder. Han säger att kravet på att man skall motivera urvalet kommer att rasera den svenska företagsamheten. Dan Ericsson talade också om de rätta förutsättningarna. Trots att jag har hört det två gånger kan jag bara tolka det så, att Dan Ericsson anser att de rätta förutsättningarna för den svenska företagsamheten bara kan skapas på bekostnad av arbetstagarnas rättigheter. Jag kan bara konstatera att Dan Ericsson och jag aldrig kommer att bli ense om den synen.
Herr talman! Arbetstagarnas rättigheter försvaras bäst genom att vi skapar förutsättningar för att människor får arbete. Det måste vara huvudpunkten i den ekonomiska politiken och när det gäller att skapa förutsättningar för att få fram jobben. Det är den viktigaste rättigheten. Det är på den punkten våra bedömningar skiljer sig åt. Vi kristdemokrater tror att den här förändringen gör att vi försämrar möjligheterna för fler att få arbete eller få stanna i företag som har en tuff situation. Herr talman! Ingrid Burmans debatteknik är litet märklig. Hon försöker slå fast sanningar som andra debattörer sägs stå för. Så är det inte. Jag redovisar vår uppfattning och vill mötas av respekt för att det som jag säger är det som gäller i fråga om mitt parti. Vad som gäller är alltså inte de påståenden som Ingrid Burman här gör. Sedan till detta med godtycke, oöverstiglighet och raserande. De orden har inte jag använt i debatten, utan Ingrid Burman försöker skapa nidbilder. Det gjorde man också i frågan om arbetsrätten förra gången ärendet togs upp här i kammaren och vi beslutade om förändringarna liksom under valkampanjen och också nu efter valet. Det vore bra om vi kunde få en debatt där vi mera ägnade oss åt sakfrågorna - åt just frågorna om hur vi skall stärka arbetstagarnas rättigheter och möjligheter att få jobb.

Fru talman! Sten Östlund blickade i backspegeln - och det tror jag också är bra att göra - och talade om hur de socialdemokratiska kommittédirektiven såg ut och att de skulle gälla de grundläggande principerna. Det hade ju hänt så mycket på arbetsmarknaden, internationella förändringar och annat. På den punkten har jag inte någon annan mening än att det var rimligt att också detta kunde vägas in. Han talade vackert om att det var viktigt att säkra demokratiska arbetsformer och inflytande för löntagarna. Helt rätt. Men förmodligen tänkte inte Sten Östlund på de kontorister vid skrivbyråer som under många år jagades av juristerna i skydd av en socialdemokratisk regering. Med deras inflytande var det minsann inte så noga. Fastmer släppte dåvarande regeringen fram headhunterverksamhet t.o.m. inom departementens egna lokaler. Det var framför allt den arbetsmarknad där pojkar klädda i kritstrecksrandiga kostymer fanns. Där var man med och raserade monopol och öppnade för reformer. Sedan återkommer Sten Östlund till tesen att det den tidigare regeringen gjorde och det som nu gäller är ett beställningsverk av SAF. Därefter räknar han upp vad man hade i sin katalog. Det var att ta bort monopol. Ja visst. Men är Sten Östlund inne på att vi skall återinföra det? Det kan väl inte var möjligt. Han säger också att SAF vill att man skall lindra skadestånd för småföretagare. Ja, det var faktiskt så att småföretagare för en enkel förseelse, som kanske i realiteten var mindre än något en löntagare kunde åstadkomma på sin arbetsplats, fick ungefär 150 gånger större skadestånd. När man ser på en sådan verklighet inser man att det inte är rimligt, men detta försvarade Sten Östlund och hans partikamrater under många år. Därför klingar talet om att framför allt mittenpartierna eller Folkpartiet skulle ha bönhört kraven i SAF-katalogen ganska ihåligt här i salen. Rubrikmässigt finns det mycket som vi har ställt upp på, men innehållet har fått en utformning som har gjort att också Svenska arbetsgivareföreningen klagar över hur litet det blev av riksdagens beslut. Jag tror inte att man kan ha den felsynen att man skall stå på den ena eller den andra sidan. För oss politiker gäller det att hitta balanspunkten, att avväga de två partsintressen som har funnits och som alltid kommer att finnas på arbetsmarknaden.

Fru talman! Sten Östlund skall ändå hållas räkning för att han nu säger att det har blivit en rimlig förändring också för skrivbyråerna. Då får jag väl bara litet diskret tillägga att den sinnesförändringen på socialdemokratiskt håll skedde efter många års kritik och trista interiörer från den verksamheten. Sedan säger Sten Östlund att det är viktigt att se upp nu när man har avmonopoliserat. Om jag hörde rätt sade han: Vi pinnade för ganska ordentligt i utskottet. Visst gjorde ni det, så rejält att till och med den socialdemokratiska regeringen hickade till. Om man nu talar om beställningsverk tror jag att vi här har ett exempel på en beställning från en av parterna. Vi måste väl ändå kunna konstatera - jag tror att Sten Östlund också ger mig rätt på den punkten - att vetoreglerna, i och för sig med goda avsikter föreslagna och på sin tid inrättade, inte har kunnat användas för att avstyra det de skulle förhindra. Sedan har man andra gånger avstått från att använda dem när det har varit uppenbart att det hade varit rimligt att inskrida. Här finns det exempel också från denna kommun. Jag kan väl nämna den "lilla" byggnaden Globen, så kanske Sten Östlund vet vad jag avser. Till sist har jag bara en liten anhållan till. Sten Östlund nämnde i sitt inledningsanförande att man skulle återställa och började tala om 70-talets början. Jag blev litet fundersam: Är det så långt tillbaka ni tänker vrida utvecklingen, eller hur mycket skall den vridas tillbaka? Samtidigt har den här regeringen lovat samförstånd och överläggning inte minst med småföretagare i regeringens egen plyschsoffa. Hur går det ihop att å ena sidan vrida tillbaka och å andra sidan ha samförståndslösningar?

Fru talman! Jag ser Sten Östlund på sin kammare år 2000. Denne hedersman kommer ihåg sitt arbetsliv från 50 och 60-talet. Han ser med förundran på allt vad som har hänt från 1994 och fram till 2000-talet. Han noterar att under 1995 och 1996 hölls arbetslösheten onödigt hög genom återställare, och att det kostade det parti han representerar en hel del i form av badwill. Han noterar att man egentligen aldrig förstod småföretagens roll i det framväxande samhället. Trots att det var en mycket god konjunktur och ett perfekt kostnadsläge fick man inte i gång framtidstron hos de små och medelstora företagen. Han noterar också att utveckligen tvingade fram en arbetsrätt som dels var vad man återställde, dels en hel del annat. Han noterar att tyngden flyttades från LO-ombudsmännen till en medarbetaranda i företagen som gjorde att trivseln ökade och allting gick bättre. Sedan till a-kassan. Sten Östlund nämner i sitt anförande 80-procentsnivån. Nu är det ju fritt fram att höja till 90 % och uppfylla vad Socialdemokraterna lovade demonstranterna. I stället funderar man på 75 Det togs stor hänsyn till arbetstagarparten. Det lades fram ett litet förslag i förhållande till utredningsförslaget. Jag kan också notera att 600 000 människor förlorade sina jobb med de gamla lagarna 1989-1993. Färre skulle ha förlorat jobbet om det hade rått större flexibilitet. Sedan vill jag ställa en fråga. Är Socialdemokraterna beredda att ta hänsyn till den tredjedel av företagen som har färre än tio anställda, och som oftast inte är part?

Fru talman! Det är mycket viktigt att kunna historia. Man kan lära av både misstag och det som klokt är gjort. Men nog är det mycket viktigt att diskutera utvecklingen av samhällslivet. Detta speciellt när det går så mycket fortare år från år. Då är det rent farligt att återkoppla till erfarenheterna från 50 och 60-tal. Det är helt enkelt farligt. Jag fick litet bråttom med frågeställandet i mitt senaste inlägg. Cirka en tredjedel de anställda i företagen jobbar i företag med mindre än tio anställda. Merparten av de företagen är inte part. De måste alltså blint följa lagen och får inte förhandla. Det är viktigt att det också sker en utveckling i dessa företag. Är Sten Östlund beredd att diskutera hur deras arbetsrättsregler skall vara och hur de skall anpassas? Jag vet mycket väl att man i de stora industriföretagen förhandlar bort folk bredvid turordningslistorna, oftast litet äldre människor, oftast människor med litet hög sjukfrånvaro. Jag har tittat närmare på det - tyvärr är det så. Det har skett en första utvärdering av den gamla LAS:en och den nya LAS:en. Fanns det någon skillnad var det till den nya LAS:ens fördel, om man såg det från löntagarsynpunkt. Tyvärr finns det nu inte någon chans att göra en andra utvärdering, och det är synd. Jag hoppas verkligen att alla här i kammaren är för de anställdas trygghet, en god arbetsmiljö och en fin utveckling.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

Fru talman! Sten Östlund sade att översynen av arbetsrätten startade under den socialdemokratiska regeringen 1991. Det är alldeles rätt. Nu är det år 1994. Nu är tydligen den förhärskande tanken hos socialdemokraterna när det gäller översynen: Vi återställer arbetsrätten till vad den var tidigare. Det är så långt man har tänkt. Man gör som facket vill - man återställer. Man har inte tänkt en enda ny tanke! Dessutom skall man tillsätta en utredning. Direktiven antogs i går. Man säger där att man skall skapa samförstånd. Och det gör man efter det att man har struntat i vad den ena parten i sammanhanget säger! Man lägger alltså fram direktiv om samförstånd dagen innan riksdagen fattar ett beslut om att återföra allt till det gamla. Vi konstaterar att socialdemokraterna tror att man skapar fler arbetstillfällen med höjda fastighetsskatter och förändrad arbetsrätt. Men man lyssnar enbart på facket. Jag har i min hand en intervju med ett antal socialdemokratiska företagare. Där heter det: "Att återställa arbetsrätten vore ett dråpslag mot oss småföretagare, säger Rosemarie Lantzsch, VD för Marinträ "Att ta till fackliga stridsåtgärder för att få kollektivavtal med en ensam egenföretagare är löjligt. Som ensamföretagare är man ju inte arbetsgivare utan snarare själv arbetstagare." - "Det är orimligt att någon utifrån ska kunna tvinga enmansföretag eller verksamheter inom familjen att tillämpa kollektivavtal mot deras vilja, säger Mirko "Vilka entreprenörer som ska anlitas har facket inte med att göra. Det är upp till företagsledningen, fastslår Bo Carlsson, s-ordförande i kommunens barnoch ungdomsnämnd och VD för Trelleborgs Industrioch Byggservice AB med ett 30-tal anställda." Vi kan alltså konstatera att ett antal socialdemokratiska företagare tycker att det som den socialdemokratiska regeringen nu gör innebär ett oerhört klåfingrigt återställande när det gäller en lag som fungerar bra. Vad har Sten Östlund att säga till dessa människor? Att det är av fackliga skäl ni återställer lagen? Ni tror alltså inte på deras åsikter som företagare? Det är förvånansvärt.

Fru talman! Det är intressant att höra Sten Östlund säga att det är möjligt att företagarna inte har lyssnat tillräckligt på socialdemokraterna. Men det faktiskt det som man har gjort, och man har ändå kommit fram till att era förslag är totalt vansinniga. Jag citerar ytterligare en gång samma uttalande: "Det är orimligt att någon utifrån skall kunna tvinga enmansföretag eller verksamheter inom familjen att tillämpa kollektivavtal mot deras vilja, säger Detta säger alltså en socialdemokrat. Det är inga små ord som han använder, utan han säger att det är orimligt att detta skall ske. Om socialdemokraterna skall diskutera något är det väl arbetsrätten, men inte ens era egna tycker att den förändring som nu föreslås är bra. Låt mig vidare gå över till en fråga som har kommit i skymundan, nämligen EU-direktivet. Min första fråga är: Tycker Sten Östlund att man skall ha olika lön och olika arbetsvillkor i samma arbete? Det förvånar mig vidare att Sten Östlund, som är från sjöfartsstaden Göteborg, vill försätta svenska fartygsägare och svensk sjöfart i ett sämre läge genom att gå längre än vad EU-direktivet föreskriver för sjögående fartyg. Till sist: Är det så, som Sten Östlund sade, att entreprenader innebär sämre lön och sämre arbetsvillkor? Jag skulle vilja höra om det är en allmän uppfattning bland socialdemokraterna att entreprenörer står för sämre lön och sämre företagaranda. I så fall vill jag säga att jag är ytterst förvånad över den socialdemokratiska synen på en hel del av våra företagare.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

Jag vill inte se så mycket på historien utan blicka framåt litet mera konstruktivt. Jag vill ställa två frågor till Sten Östlund. Han sade att han inte hade sett ett enda bevis för att de förändrade arbetsrättsreglerna har skapat några nya jobb. Detta kan vi tvista om. Jag vet att de har skapat nya jobb. Min första fråga blir: Om vi kunde fylla hela denna kammare med synliga bevis för att det har uppstått nya jobb med hjälp av förlängd provanställning och förlängd visstidsanställning, skulle det föranleda en omprövning från Sten Östlund och socialdemokraterna, så att man i grunden ändrade ståndpunkt? Om vi alltså verkligen kunde här i kammaren visa upp alla de människor som har fått möjlighet till nya jobb, skulle man då ändra sig? Den andra frågan gäller övertidsproblemet. Försämrar man möjligheterna till provanställning och visstidsanställning, är det risk för att företagen försöker få dem som arbetar i företagen att satsa mera på övertid i stället för att ge flera möjligheter att få arbete. Man vågar kanske inte satsa mer på nyanställning, eftersom man inte är säker på utvecklingen. Ser inte Sten Östlund att det finns en risk i detta? Både socialdemokraterna och vi kristdemokrater tycker att det förekommer för mycket övertidsarbete. I stället borde man anställa fler. Innebär inte den nu föreslagna förändringen att det blir ökad risk för att en minskning av övertiden motverkas? I andra sammanhang säger socialdemokraterna att de vill minska på övertiden.

Fru talman! Jag tycker definitivt att det behövs en annan politik för att få fram fler jobb än den som regeringen nu driver. Jag vet inte om det var det Sten Östlund syftade på när han talade om en annan politik. Det handlar om att skapa de grundläggande förutsättningarna för företagen och därmed för jobben. Det vi i dag diskuterar är en del i detta. Jag pekar på riskerna för att det kan minska möjligheterna till nya jobb och att det kan öka riskerna för att flera blir arbetslösa om man ger sig på möjligheten till undantag i turordningskretsen. Sten Östlund svarade på frågan om huruvida han skulle ändra sig om vi kunde fylla kammaren med synbara bevis på att människor har fått arbete med hjälp av den förändrade arbetsrättslagstiftningen. Han säger att han skulle ändra sig om han övertygades om att det är rätt väg. Varför kan man då inte göra en ordentlig utvärdering och ta reda på hur verkligheten ser ut ute i företagen och hur många som verkligen har fått möjligheten innan man avbryter det hela och ser till att undandra denna möjlighet? Ni har ju inte velat se bevisen! Ni tar inte reda på verkligheten. Ni tar inte reda på fakta. Det fattas nu ett beslut som gör att vi minskar möjligheten att få fler i arbete. Det är det allvarliga. Man får väl ändå tolka svaret positivt på något sätt. Det är rätt dystert här i övrigt. Jag tror ungefär som Börje Hörnlund att det är relativt kort tid till dess att vi får se att man har tänkt om på detta område. Jag tar detta besked som ett löfte. Övertygas ni om att de åtgärder den borgerliga regeringen vidtog var riktiga skall vi också kunna fatta beslut om att förändra t.ex. provanställningarna tillbaka till det läge som råder fram till årsskiftet.

Fru talman! Jag måste börja denna replik med att yrka bifall till Vänsterpartiets reservationer i betänkandet. Jag avser reservation nr 3, 10, 13 och 15. Det gör jag eftersom jag inte fick med alla i mitt yrkande från talarstolen. När det gäller Sten Östlunds inlägg från talarstolen och det betänkande vi har att behandla tänker jag inte ta upp den del som rör återställandet, för där är Sten Östlund och jag rörande eniga. Det gläder mig. Jag vill i stället titta litet framåt på den framtid som skisseras i betänkandet och som Sten Östlund tidigare har berört. Det gäller den delen där man skriver att arbetsrätten skall utvecklas genom avtal. Det är väl gott och väl. Avtal är bra. Då har man kommit någonstans. Men min fråga blir följande: Hur skall man genom avtal kunna säkra yttrandefriheten? Jag tror att Sten Östlund vet vad jag talar om. Det har funnits väldigt många exempel under de senaste åren på att människor har fått gå just på grund av att de har yttrat sig fritt. Hur skall man genom avtal kunna undanröja effekterna av 39 § i LAS? Hur skall man genom avtal kunna se till att den lönediskriminering mellan män och kvinnor som sker på arbetsmarknaden i dag undanröjs, när parterna har haft denna målsättning i årtionden efter årtionden och när vi vet att kollektivavtal inte täcker hela arbetsmarknaden? Hur skall man genom avtal kunna komma till rätta med t.ex. de uthyrningsfirmor som Sten Östlund refererade till i en av sina tidigare repliker? Hur skall man genom avtal komma åt det förhållandet att arbetstagarbegreppet i dag blir alltmer omöjligt att använda som redskap, eftersom arbetsmarknaden har förändrats så kraftigt? Eller tycker inte Sten Östlund och socialdemokratin att det är viktiga frågor?

Fru talman! Jag delar Sten Östlunds syn på avtalet som ett mycket bra redskap att komma framåt. Det är inte där vi möjligen skiljer oss åt. Enligt min och Vänsterpartiets mening räcker det inte bara med att parterna ges möjlighet att träffa avtal - en möjlighet som de alltid har haft, och en möjlighet som vi skall värna och utveckla. Det räcker inte för att lösa de ganska avgörande problemen i det här samhället. Jag har presenterat anledningarna till det. En anledning är att kollektivavtalen inte täcker hela arbetsmarknaden. Det ser dess värre ut att gå mot en utveckling där det uppstår en mycket stor arbetsmarknad vid sidan av. Sten Östlund har själv pekat på en del av detta, nämligen uthyrningsfirmor. Hur skall vi hantera det? Där hyr ett företag ut löntagare till ett annat, och de har inget inflytande på den nya arbetsplatsen. Det är klart att vi som lagstiftande församling måste hitta en teknik för öka inflytandet här. Hur skall en sådan förhandling se ut? Det finns också konsultfirmor och entreprenörsverksamhet. Vi ser en annan arbetsmarknad där jag inte tror att kollektivavtalen kommer att kunna klara de grundläggande problemen. Det handlar också om lönediskriminering, som jag har sagt tidigare. Parterna och kollektivavtalen har visat att löneklyftorna mellan män och kvinnor i stället för att minska de facto växer. Och detta trots att parterna har jobbat årtionde efter årtionde med detta. Jag tror att jag kan göra mig till taleskvinna för många av Sveriges kvinnor som säger att det nu är dags att ingripa och lagstifta för vi är trötta på att bli lönediskriminerade. När det gäller yttrandefriheten är det sant som Sten Östlund säger att den hotas extra mycket när tiderna är svåra. Men det gäller ju att inte bara konstatera det. Vi saknar i dag en garanti för människors rätt att yttra sig fritt i arbetslivet och på arbetsplatsen utan att de därför hotas av uppsägning. Det finns många exempel på detta. Det finns ett gäng busschaufförer i Uppsala. Det finns skolrektorer. Vi har Kjell-Erik Karlsson på Värö Bruk, som kanske är det mest kända exemplet. Hur skall man lösa detta avtalsvägen? Eller bortser man från problemet? Jag menar att vi måste kombinera goda och bra samförståndslösningar genom avtal med en lagstiftning i botten. Jag tycker att det är tråkigt om socialdemokraterna inte har samma ambition.